Herr talman! Det är viktigt att få konstaterat att vi är överens om att vi skall göra vad vi kan för att behålla en järnvägsindustri i Sverige. Vi har ju en framgångsrik sådan. Det har satsats en miljard på utveckling av tåget X 2000. Det är ett mycket intressant tåg, också med tanke på den snabbtågstrafik som kommer att växa fram mellan Europas länder. Därför är det viktigt att vi nu gemensamt ser till att man överlever produktionssvackan. Det är ju den som vi är oroliga för. Jag noterar med tillfredsställelse kommunikationsministerns besked att den miljard nu finns som kan skapa förutsättningar för att tidigarelägga beställningar av snabbtåget X 2000. Det blir väl den mest aktuella tågtypen, eftersom regionaltåget har en konstruktionstid på något år innan det kan bli aktuellt för produktion. Därmed underlättar detta för SJ att fatta beslut och tryggheten ökar när det gäller att klara kostnaderna i den situation som vi nu befinner oss med höga räntor etc. Med dessa signaler kan den här optionen utnyttjas. Det tror jag är viktigt. Jag tror att framtiden ser ljus ut för denna industri, vilket jag tidigare nämnt. Men om vi inte klarar detta kommer naturligtvis produktionen i Kalmar att successivt skäras ned och sedan upphöra. Inte heller Örnsköldsvik kommer att klara sig längre. Det kommer att bli kraftiga neddragningar i Helsingborg, Västerås och Surahammar, vilket drabbar en mängd underleverantörer. Tågindustrin är ju verkligen sysselsättningsskapande för så stora delar av landet. Jag hoppas att denna fråga kommer att lösa sig med den miljard som finns, och att SJ därigenom kan stimuleras att fatta ett positivt beslut.

Herr talman! Avslutningsvis kanske det finns anledning för mig att litet grand försöka precisera hur denna miljard så att säga är konstruerad. Den kommer att ställas till Arbetsmarknadsstyrelsens förfogande. Det blir alltså AMS som kommer att ta in projekt från de olika affärsverken, och SJ är ett av dem. Det är sedan AMS som utifrån arbetsmarknadspolitiska och andra skäl skall avgöra vilka projekt som skall få detta stöd. Det är således inte vi på departementet som gör detta. Det finns även anleding att förtydliga det som jag sade tidigare. SJ har inte varit hos oss och begärt några andra pengar. Däremot har SJ diskuterat villkoren för denna miljard, och det har vi preciserat. SJ har tillräckliga befogenheter och resurser för att klara ut dessa saker tillsammans med ABB.

Herr talman! Jag vill bara understryka att denna fråga är allvarlig och att det är viktigt att regeringen gör vad den kan och fungerar som något slags mentor i dessa sammanhang. Vi vet vad just denna samverkan som har skett mellan en duktig beställare -- SJ, ABB, Vattenfall, Asea, Televerket, Ericsson, osv. -- och samhället har betytt för svensk industri. Jag tycker att konkurrensen betonas så mycket i dessa dagar, men det är enormt viktigt med samverkan, inte minst på ett sådant område där man också måste se långsiktigt på frågorna. Min fråga var ställd till näringsministern, vilket Lena Öhrsvik var inne på. Jag skulle därför vilja skicka med en hälsning till näringsministern om att man på Näringsdepartementet ordentligt engagerar sig för denna framtidsbransch. Jag har svårt att tänka mig att man i något annat land med en stark och livskraftig järnvägsindustri inte skulle göra allt för att slå vakt om den. Att stödja infrastruktur är ju något som regeringar i alla länder gör. Det skulle vara ganska märkligt om vi, nu när vi ändå satsar tiotals miljarder kronor på nya spår, inte ser till att motsvarande satsningar på nya fordon görs för att trafikera dessa spår, särskilt som det också räddar värdefulla industrijobb i framtiden.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig om regeringen är beredd att genom bistånd till Vietnam stödja dess politiska och ekonomiska omvandling samt på vilket sätt regeringen agerar för att normalisera Vietnams relationer till Låt mig först på den första frågan svara ett uppriktigt och klart ja. Jag återkommer till den andra. För Kristina Svensson, som tillsammans med en del av utrikesutskottet hade möjlighet att besöka Vietnam under hösten och som dessförinnan från departementet delgivits dokumentation om det svenska Vietnambiståndet, borde det klart framgå att Sverige aktivt stöder såväl den politiska som den ekonomiska omvandlingen av Vietnam. I nyligen genomförda förhandlingar inom ramen för biståndet har vi heller inte svävat på målet vart våra insatser avses syfta. Således har vi från svensk sida betonat att det övergripande syftet med vårt bistånd är att stödja utvecklingen mot en fungerande marknadsekonomi och att främja och stärka en utveckling mot demokrati och en ökad respekt för mänskliga rättigheter. I detta syfte har vi överenskommit med vietnameserna att bredda och fördjupa vårt redan initierade kunskaps och institutionsuppbyggande bistånd, insatser som i den pågående omvandlingsprocessen utan tvivel är A och O och inte kan överskattas. Mot bakgrund av att den nuvarande svenska regeringen i hög grad lyfter fram demokrati och MR-kriteriet i sina biståndspolitiska överväganden samtidigt som utvecklingen i Vietnam härvidlag inte är tillfredsställande, ansågs en markering i innevarande budget i form av sänkt SIDA-landram motiverad. En sådan har också genomförts. För övrigt vill jag i sammanhanget peka på faran med att i för hög grad betygsätta biståndet efter antalet utbetalade miljoner utan att man tar hänsyn till innehållet och effektiviteten i detsamma. Med aktuell omfattning och inriktning förefaller effektivitetskravet i rimlig grad kunna iakttas. Att det i nuvarande läge skulle bli tal om att minska dessa ansträngningar på grund av politiska överväganden är, vill jag betona, inte aktuellt. Regeringen är i stället av uppfattningen att den pågående reformprocessen i Vietnam går i rätt riktning och att det därför är viktigt att vårt aktiva stöd fortsätter och att detta breddas och fördjupas. I demokratihänseende återstår dock mycket att göra i Vietnam. Ett grundläggande fel synes mig vara att enpartisystemet inte avvecklats och ersatts av fria val och politisk mångfald i största allmänhet. Läget vad beträffar de mänskliga rättigheterna förblir motsägelsefullt. Å ena sidan har den pågående ekonomiska omvandlingen lett till ett generellt öppnare samhällsklimat än tidigare med en större tolerans för oliktänkande och större möjligheter till ett friare mänskligt umgänge och kulturutbyte. Samtidigt når oss emellertid rapporter om fortsatt bristfälligt rättsskydd och om långa fängelsestraff för politiskt och religiöst verksamma. Situationen föranleder mig att peka på behovet av att i dialogen med Vietnam även fortsättningsvis starkt framhålla dessa brister. Biståndsinsatser med anknytning till demokrati och mänskliga rättigheter görs för närvarande främst på det juridiska området samt i fråga om kvinnostöd. Dessutom spelar demokratiapsekten en betydelsefull roll i insatser på massmedie och kulturområdena. Huvuddelen av pågående reformstödjande insatser har kommit att koncentreras till ekonomins område, också här naturligtvis med klar demokratianknytning. Här må särskilt nämnas lagstiftningsområdet, skatteområdet, utbildningsinsatser inom bankväsendet, utbildning i makroekonomi, företagsledarutbildning, distansutbildning i finansiell ekonomi m.m. Dessutom pågår inom traditionella biståndssektorer som skogs , energi och hälsosektorerna insatser utformade att passa de nya marknadsekonomiska förhållandena i landet. Landets infrastruktur, vars brister är skriande och för närvarande utgör ett veritabelt hinder i den pågående reformprocessen, är ett annat område där vi för närvarande överväger insatser. Inte minst gäller detta energisidan, där t.ex. elbristen i den södra delen av landet allvarligt hämmar den ekonomiska utvecklingen. De vietnamesiska myndigheterna har med berörda parter på svensk sida diskuterat möjligheterna att utnyttja svenskt kunnande i denna utbyggnad såväl inom som utom biståndssamarbetet. Jag anser att det vore värdefullt om svenska företag kunde medverka i dessa satsningar och även inom andra sektorer där svensk industri är konkurrenskraftig. De förbättrade ekonomiska förutsättningarna aktualiserar vidare frågan om ett breddat biståndssamarbete utanför ramen för SIDA samarbetet. Det är i sammanahanget glädjande att notera hur SWEDECORP nu förbereder för ett mer aktivt engagemang i Vietnam. Även ett utökat BITS-samarbete bör på sikt kunna aktualiseras. Jag noterar vidare att där tidigare endast Sverige och Finland bland västvärldens länder fanns med som givare av utvecklingsbistånd till Vietnam, nu många nya resursstarka aktörer har trätt in på scenen för att bistå landet i dess nu pågående mycket viktiga utvecklingsskede. Vad beträffar Kristina Svenssons andra fråga vill jag säga att regeringen står fast vid sin utfästelse, som gjordes vid det gemensamma Världsbanksoch Valutafondsmötet i Bangkok förra året i oktober och som innebär att Sverige inom ramen för ett brett internationellt initiativ är berett att delta i en stödgrupp för Vietnam. Blockeringen från amerikansk sida har dock hittills förhindrat ett genomförande av ett sådant initiativ. Glädjande nog görs nu emellertid allmänt bedömningen att en normalisering av relationerna med USA kan förväntas snart efter det amerikanska presidentvalet, och därmed skulle också ny långivning hos de internationella finansinstitutionerna möjliggöras. Sverige kommer aktivt att verka för att ett sådant stöd utan fördröjning realiseras.

Herr talman! Jag tror, precis som Kristina Svensson, att Vietnam blir en tiger. Jag tycker att man skulle kunna säga att tigern redan reser sig på bakbenen och morrar marknadsekonomiskt. Jag tror för min del också, om jag får fortsätta på det spåret, att detta kommer att leda till politisk pluralism. Jag tror att det är omöjligt för den vietnamesiska regimen att täppa till alla önskemål som pyr, låt vara i liten skala, för att få större självständighet, mer av mänskliga fri och rättigheter. Det sämsta vi skulle kunna göra, om vi verkligen vill se ett demokratiskt Vietnam, är att springa därifrån nu. Jag tror att det är nu man behöver stöd. Det är nu man behöver impulser. Just detta att vi har en biståndsrelation till Vietnam gör det möjligt för oss att mycket starkt påverka uppbyggnaden av den legala strukturen. Vi kan understryka i alla våra kontakter att vi förväntar oss vida mer när det gäller respekten för mänskliga fri och rättigheter. Går vi därifrån tror jag att risken skulle vara ganska stor att man faller tillbaka i en helt annan inställning till det vi menar med politisk pluralism. Det var helt klart pekuniärt kännbart att Sovjetunionen tog bort sitt bistånd. Men jag vill säga att det också var en förutsättning för att man skulle intressera sig för marknadekonomi och även bry sig om den politiska pluralism som västvärlden står för. Jag tror att vietnameserna redan i dag inser att de är på väg inte bara marknadsekonomiskt utan också, om jag får använda uttrycket, MR-mässigt. Jag kan inte förstå hur Lars Moquist så totalt kan bortse från vad som sker när det gäller lossandet av banden och att Lars Moquist inte såg något av ett spirande intresse för demokratisering. Det förvånar mig. Nu skall man naturligtvis akta sig noga för att göra bedömningar om hur ett land ligger till i både det ena och det andra avseendet efter ett kort besök. Därför vill jag säga att de åsikter som jag för fram här inte bara är sådant som jag själv har hämtat fram efter ett kort besök i Vietnam, utan det är också vad vår ambassad, vårt biståndskontor jämt och ständigt rapporterar. Det är klart att den konstitution som har antagits bär en prägel av mer av demokrati än som var fallet tidigare. Det sägs t.ex. att parlamentet och inte något av partiets organ är landets högsta politiska instans, att medborgarna skall garanteras medborgerliga fri och rättigheter. Parlamentet ges också befogenhet att avsätta den sittande regeringen, etc. Dessutom är inte längre partitillhörighet ett krav för deltagande i regering eller i andra politiska beslutsförsamlingar. Man kan naturligtvis säga: Ja, ja, allt detta står i en konstitution. Men vi måste komma ihåg när vi bedömer Vietnam och utvecklingen där att landet har en historia som är mer än dyster. Det har varit angeläget för mig att få påpeka, gång på gång, att det inte går att komma till Vietnam och applicera svenska idéer, svenskt tänkande och svenska krav, utan vi måste se förhållandena utifrån landets egen historia. Jag vill göra gällande att man kan se ett framåtskridande åt rätt håll. Det går för sakta. Det går utomordentligt sakta, men det går ändå åt rätt håll. Låt oss hjälpa till att förstärka den här rörelsen. Vi gör det bäst genom att finnas kvar där.
Herr talman! Det är mycket roligt att höra biståndsministern i klartext tala om sitt förhållningssätt till det fortsatta biståndet i Vietnam, den fortsatta utvecklingen. Lika dystert är det att höra Lars Moquist när han talar om att stödet skall avvecklas. Jag begriper inte hur vi kan göra så olika tolkningar av det som vi båda två har upplevt. Det är nu som biståndet behövs. Vi behöver vara där, för vi kan se att det handlar om ett övergångsskede. Det är i sådana situationer som bistånd skall användas, för att det sedan skall kunna avbrytas och för att vi sedan skall kunna använda bistånd i andra delar av världen där det också behövs. Jag tycker att det var ett ganska målande uttryck att tigern reser sig på bakbenen och morrar marknadsekonomiskt. I detta ligger nämligen att det finns en risk för att det sociala skyddsnät som man har byggt upp kan rämna på vägen mot en utvecklad marknadsekonomi. Det är också ett viktigt skäl till att vi skall vara kvar och vårda de här sektorerna. Den nya konstitutionen ger just möjligheter till en pluralistisk utveckling. Men den måste också vårdas, och det kan vi medverka till genom olika former av demokratiutvecklande bistånd. Jag fick inte svar på min fråga om sanktionspolitiken: Hur skall vi arbeta just nu -- det är viktigt i samband med presidentskiftet -- för att medverka till att sanktionerna hävs?

Herr talman! Det finns ingen tvekan om att vi kan hitta rader av brister och tillkortakommanden och presentera åtskilliga frågetecken. Både Kristina Svensson och jag har sagt att det inte är en pluralistisk demokrati. Det finns åtskilligt att förvänta. Det positiva ligger i, att när pelaren från Sovjetunionen som de hade byggt på rasade samman, insåg de att de måste vända sig västerut. Det sade ministrarna klart och entydigt. Det är marknadsekonomin som nu är deras väg. Under den valrörelse som ägde rum, kunde man lägga märke till att folk började uttrycka och uttala åsikter och ställa krav på att man lyssnade. Jag tror faktiskt att detta kommer att fortsätta. Det kommer att förstärkas och utökas. Jag dristar mig t.o.m. till att tro att åtskilliga av ministrarna inser att en förutsättning för att marknadsekonomin skall kunna utvecklas riktigt är att de låter folks kreativitet och åsikter komma till uttryck. Herr talman! Jag intresserade mig också en del för religionsfriheten när jag var där, av icke så svårförståeliga skäl. Det visade sig att det även skett förändringar på det området. Jag kunde själv besöka en protestantisk gudstjänst på söndagsmorgonen i Ho Chi Minh City. Det hade inte varit görligt för ett antal månader eller år sedan. Denna gudstjänst ägde rum under frihet, såvitt jag kunde bedöma. De blev naturligtvis utomordentligt förvånade när det kom en minister och satte sig i församlingen, men det var ingen som försökte hindra mig. Om man besöker de katolska katedralerna ser man att folkvandring dit är mycket omfattande. Ingen försöker alltså stoppa den typen av aktiviteter. Jag tog upp de MR-fall som Amnesty hade gett oss listor på med minister efter minister, och jag mötte lyhördhet. Jag mötte respekt för de åsikter jag förde fram som MR-minister. Det möter man minsann inte alltid, herr talman, när man för fram den typen av frågor. Vi har alltså en dialog när det gäller MR-fall, som jag tycker att man kan karakterisera som fruktbar. Vi är inte framme vid en politisk pluralism. Jag säger det igen, eftersom det är en känslig fråga. Det kommer att ta tid, men vi ligger i. Här har Sverige varit med och satsat 6,5 miljarder i bistånd. Jag tror att jag lät mer som en näringsminister än som en biståndsminister när jag var i Vietnam. Jag tycker att det är viktigt att våra svenska företag, som behöver arbetstillfällen, verkligen kan bita sig fast i de marknader som blomstrar och sjuder. Vi är ju också överens om att så är fallet. Vi har ABB, Ericsson, Skanska, Volvo osv. som gör ansträngningar. Här måste Sverige vara med. Jag kan omöjligen tänka mig att de vietnamesiska ministrarna skulle säga hurra åt att Sverige drar in sitt bistånd, och att det är dags att släppa fram ABB, Volvo och Ericsson. Det tror jag absolut inte. Vi har ju gång på gång understrukit i Asiatiska utvecklingsbanken att det gäller att vara med och satsa nu, Kristina Svensson. Jag kan meddela, det är kanske redan bekant, att Asiatiska utvecklingsbanken har förberett 40 projekt som kan sättas i gång efter en normalisering med banken. Vi vet att IMF, Internationella valutafonden, planerar att under tre år ge strukturanpassningslån motsvarande 600 miljoner dollar. Det finns alltså ett stort intresse. Jag tror att vi nu snart är framme vid den punkt då USA lyfter sitt embargo, kanske i februari mars. Jag hoppas det, och många med mig. Det är offentliggjort i åtskilliga internationella publikationer. Då kommer naturligtvis en väldig kraft att göra sig gällande i Vietnam. Men jag håller med om att vi får hoppas att sociala skyddsnät inte slås sönder i det läget. Vi får dessutom hoppas att man inte glömmer miljöaspekterna. Det vore förödande om Ho Chi Minh City och Saigon blir nya Bangkok. Det finns anledning att också ta upp dessa aspekter i våra biståndsrelationer.
Herr talman! Det är riktigt att det finns 40 projekt som ligger färdiga hos Asiatiska utvecklingsbanken. Min poäng är att vi just nu i samband med presidentvalet befinner oss i en situation där vi borde agera, trycka på och tala om att vi nu förväntar oss att sanktionerna lyfts. Det är vad jag vill säga till biståndsministern och till regeringen i den här frågan. Sedan kan jag bara upprepa hur olika vi kan tolka samtal och information som vi får. Jag bläddrade i de anteckningar jag förde under samtalen med justitieministern, madam Binh, premiärministern, talmannen osv. Det finns några ord som återkommer i alla dessa samtal. Det är att de vill ha en politisk demokratisering. De är på väg mot en politisk demokratisering. Jag tycker inte vi skall göra de fel som vi så ofta gör, nämligen att överföra våra svenska krav på att det skall gå så fort. Det måste faktiskt få ta tid. Vi måste acceptera att det finns andra kulturer än den svenska.

Herr talman! Jag tycker också att vi skall komma ihåg att där finns andra traditioner och en annan kultur. Vi har konfucianismen med respekt för auktoriteter etc. -- jag behöver inte utveckla detta nu -- som naturligtvis spelar in. Vi kan sedan litet till mans fundera över hur svårt det måste vara i lagstiftningshänseende att gå från en planekonomi till en marknadsekonomi. Jag frågade justitieministern hur de t.ex. gör med skattelagar. Hur får de till en skattelagstiftning? De har ju inga självdeklarationer. Hur uppbär de skatt? Han skrattade och berättade hur svårt det var. Vidare sade han att de dessutom skall få fram en konkurslagstiftning. Det kan inte vara så rasande lätt att få fram all denna typ av lagstiftning. Herr talman! Jag tror att det här arbetet kommer att främja en politisk pluralism. Vi hoppas på det, och vi arbetar för det.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har ställt en rad frågor om flyktingpolitiken. Sten Andersson frågar hur länge vi har råd att behålla dagens asylpolitik med ett stort antal asylsökande, med hänsyn till de stora besparingar den svenska allmänheten nu måste acceptera. Avslutningsvis frågar Sten Andersson mig om jag är beredd att medverka till en förändring av asylpolitiken så att asyl i huvudsak endast beviljas konventionsflyktingar. Låt mig få börja med att klargöra några grundläggande förhållanden. I den debatt som förs förekommer en viss begreppsförvirring. Det kan naturligtvis vara förståeligt i flera fall, men jag har en känsla av att det alltför ofta inte är oavsiktligt, utan sker i syfte att åstadkomma inskränkningar i rätten till asyl. Det hävdas att den av regeringen förda asylpolitiken har lett till att flyktingströmmen till Sverige ökat kraftigt. Låt mig då slå fast att tillströmningen av asylsökande från övriga världen utom det forna Jugoslavien fortsatt att minska även sedan regeringen upphävde det s.k. 13 decemberbeslutet i slutet av förra året. Om det beslutet skall kunna tolkas som en signal till fler asylsökande att komma hit, borde tvärtom antalet asylsökande från andra delar av världen ha ökat igen. Så har icke skett. Med den situation som råder i Europa i dag har många länder, inte bara Sverige, fått ta emot ett stort antal asylsökande från just det forna Jugoslavien. Det vi har sett i f.d. Jugoslavien under de senaste 15--16 månaderna är något helt unikt i Europas efterkrigshistoria. Ett djupt tragiskt inbördeskrig mitt i Europa har tvingat uppemot 3 miljoner människor på flykt undan krig, terror och svåra umbäranden. Hundratusentals har sökt skydd i åtskilliga europeiska länder, som antingen är grannländer till det forna Jugoslavien eller som under efterkrigstiden haft betydande arbetskraftsinvandring av jugoslaver. Det är inte konstigt att detta även har påverkat Sverige, och detta återspeglar en djupt tragisk situation i det forna Jugoslavien. Det har också utsatt vår mottagning av asylsökande för mycket stora påfrestningar, men det har faktiskt inte sin grund i svensk asylpolitik. Om man granskar statistiken över asylsökande under de senaste åren kan man konstatera att ökningen är en direkt följd av kriget i det forna Under samma period i år utgjorde denna grupp 85 % av de asylsökande. I fallet Jugoslavien tvingas vi konstatera att vi i hela Europa saknar beredskap att hantera denna typ av massflyktssituationer. Tillsammans med FN:s flyktingkommissarie och andra europeiska länder deltar Sverige i ett intensivt arbete som syftar till att människor som tvingas på flykt i sådana situationer skall kunna tas om hand och ges tillfälligt skydd i konfliktens närområde. Vi kan, som jag redan har anfört, vidare konstatera att övriga grupper av asylsökande i landet har fortsatt att minska. Om man räknar bort de asylsökande från det forna Jugoslavien, sjönk antalet övriga asylsökande från 26 710 under 1990 till 14 125 under 1991. Under årets första nio månader har hittills kommit ca 10 000 asylsökande från andra länder än det forna Jugoslavien. Av dessa kom ca 2 000 från krigets Irak, främst kurder, och ungefär lika många från inbördeskrigets Somalia. Även här torde det vara svårt att bortse från den fruktansvärda verkligheten i dessa länder som den främsta förklaringen till att människor befinner sig på flykt. Några tusen av dem har även nått Sveriges gränser. Vilka är det då som får stanna i Sverige? I princip förekommer ingen arbetskraftsinvandring. 1991 fick 18 600 asylsökande stanna i Sverige, men endast en dryg tredjedel som en följd av asylbestämmelserna i vår utlänningslag, 3 636 som konventions eller kvotflyktingar och 3 834 som de facto-flyktingar eller krigsvägrare. 11 693 fick stanna främst på grund av bestämmelserna om att man på humanitära skäl kunde få uppehållstillstånd efter lång tids väntan. Under det förra året har alltså de flesta som fått stanna i vårt land inte utgjorts vare sig av konventionsflyktingar eller de facto-flyktingar utan just av dem som inte haft skyddsbehov enligt utlänningslagens regler. Denna grupp har fått stanna på grund av administrativt långa handläggningstider och de regler om väntetidens betydelse som den förra regeringen införde. Detta är inte en politik som medverkar till att befästa respekten för det grundläggande i asylrätten, nämligen att ge skydd till dem som har behov. Att ge skydd till skyddsbehövande är emellertid innebörden av denna regerings beslut att upphäva 13-decemberbeslutet och att avskaffa väntetidsreglerna. personer uppehållstillstånd på grund av anknytning. Endast en fjärdedel av dessa fick uppehållstillstånd på grund av anknytning till flykting. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att det inte är konventionsflyktingar eller de factoflyktingar -- dvs. människor som får stanna i Sverige för att de har behov av skydd -- eller anhöriga till dessa som utgör någon oöverkomlig invandringsvolym. Sten Andersson tar vidare upp frågan om regeringens beslut att ge asylsökande rätt att arbeta under utredningstiden, mot bakgrund av rådande situation på arbetsmarknaden. Jag vill här påminna Moderata samlingspartiet, under lång tid drivit denna fråga. Syftet med beslutet är att motverka passiviteten bland de asylsökande och även att motverka en begynnande främlingsfientlighet. Rätten för asylsökande att arbeta under väntetiden skall inte påverkas av arbetsmarknadens upp och nedgångar. Däremot är det självklart svårare för asylsökande att få ett arbete i rådande arbetsmarknadssituation. Regeringens förslag att inskränka möjligheten att ta barn i förvar i utlänningsärenden behandlas nu i socialförsäkringsutskottet. Förslaget innebär ett förbud att ta barn i förvar med undantag för de fall då det är fråga om avvisning med omedelbar verkställighet. Av Rikspolisstyrelsens egen undersökning framgår att en mycket stor andel av besluten om förvar av barn meddelas i just denna typ av ärenden. Det tyder på att behovet av att ta barn i förvar i andra typer av avlägsnandeärenden inte är särskilt framträdande. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter får frihetsberövande av barn tillgripas endast som en sista utväg och för kortast möjliga tid. Det är detta åtagande som har vägts mot strävan efter att snabbt och effektivt kunna verkställa lagakraftvunna avlägsnandebeslut. Här anser jag att hänsynen till barnen måste väga tyngst. Som svar på Sten Anderssons fråga angående en inskränkning av asylrätten så att den omfattar endast konventionsflyktingar vill jag först framhålla att Genèvekonventionen har utgjort och fortsätter att utgöra en omistlig grund för den globala flyktingpolitiken. Så även i vårt land. Man får emellertid inte glömma under vilken tid och under vilka förutsättningar konventionen kom till och att situationen i världen i dag ser annorlunda ut. Genèvekonventionen måste därför kompletteras, vilket inte minst de senaste årens utveckling i Europa med hotande massflyktssituationer klart visar. Även FN:s flyktingkommisarie har tagit upp frågan till diskussion. Mot bl.a. denna bakgrund avser regeringen att tillsätta en utredning för att se över invandrar och invandringspolitiken i Sverige. Vi har under flera år kunnat se ett förändrat migrationsbeteende i världen, inte minst inom och till Europa. Svensk invandringsoch asylpolitik måste i framtiden i stor utsträckning formas i anslutning till och under medverkan i hur dessa frågor hanteras i ett samlat europeiskt sammanhang. Det är med den utgångspunkten som en översyn skall göras. Sverige medverkar aktivt i strävandena till en europeisk lösning och harmonisering av asylrätten. Sten Andersson tror att man löser dagens problem genom att inskränka rätten till asyl till att endast omfatta konventionsflyktingar. Det skulle inte tillgodose behovet att kunna ge dem som faktiskt är skyddsbehövande en fristad i vårt land. Det skulle vara oförenligt med en invandrar och flyktingpolitik som, med regeringsdeklarationens ord, skall föras i en anda av internationalism och humanitet. Mot bakgrund av vad jag nu sagt är jag inte beredd att på det här stadiet ytterligare redogöra för hur morgondagens asylpolitik skall se ut. Frågan kräver en grundlig utredning.
Jag får erinra om att även interpellationer numera besvaras och interpellationsdebatter förs från de tribuner som vi använder vid frågedebatter. Om kulturministern vill ta plats här framme, så följer vi den ordningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. För några år sedan blev man, om man yttrade det minsta av kritik mot svensk asylpolitik, genast insorterad i ett fack som innehöll rasister, fascister och andra mindre trovärdiga personer. Själv upplevde jag det 1988. Jag hade en förstaplacering på mitt partis valsedel i min valkrets, men den största tidningen i min hemstad uppmanade på ledarsidan mina väljare att stryka mig från valsedeln på grund av att jag just drev en politik som gick ut på att man skulle bevilja asyl i huvudsak åt flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. Nu har detta klimat dess bättre ändrats. I dag kan vi, inte bara i anonyma insändare utan på ledarsidor och i ledande debattspalter, läsa en alltmer omfattande kritik mot dagens flyktingpolitik, en kritik av just det slag som jag i flera år har drivit. Det mest intressanta är att Invandrarverkets personaltidning i dag är fylld med kritik. Det måste vara rätt unikt, fru statsråd, att de anställda vid en svensk myndighet så kraftigt kritiserar det jobb de tvingas göra. I regel vill man ju inte såga av den gren man själv sitter på, men de är i dag mycket missnöjda. Det skulle vara intressant att höra statsrådets uppfattning om varför de så intensivt som de gör i dag kritiserar verksamheten. Herr talman! 1989 beslutade den förra regeringen att man just skulle bevilja asyl i huvudsak åt just konventionsflyktingar. I det instämde Moderata samlingspartiet och Centerpartiet, och mot det invände Folkpartiet, Miljöpartiet och det gamla kommunistpartiet. 1991 i december tog man tillbaka detta beslut. Jag betraktar det som en total eftergift till Folkpartiet i de förhandlingar som då drevs. Dessutom strider det mot uppfattningen hos en majoritet av svenska folket -- det är klart dokumenterat. Vi har tidigare haft en felaktig asylpolitik. Vi kan notera att endast 8 % av dem som beviljades asyl i Genèvekonventionen. En del -- ungefär 5 500 -- var släktingar, anhöriga till flyktingar. Jag måste därför ställa en fråga: Om man har agerat mot regimen i sitt land och tvingats fly därifrån -- hur kan det då vara så lätt att efter det att man har fått asyl i Sverige plocka hit sina släktingar? Det borde vara omöjligt, men tydligen fungerar det bra. Vi ger fortfarande fel signaler. Jämför vi antalet asylsökande i Norden finner vi att under 1992 till för någon vecka sedan har Finland tagit emot 1 000 Sverige 60 000. Det måste vara något fel i signalsystemet! Man anser tydligen att det är betydligt lukrativare förhållanden i Sverige än i övriga Norden. En annan siffra som är intressant, herr talman, är att 1991 beviljades 5 % av de asylsökande asyl i 50 % i Sverige. Det måste vara någon nivå på signalerna! Låt mig även kommentera det statsrådet säger om arbete. Det är också en felaktig signal. Jag vet att mitt parti har drivit frågan att man skall låta asylsökande arbeta under utredningstiden. Jag kontrollerade emellertid i mars med riksdagens utredningstjänst om hur man gör i Europa i övrigt. Det finns inget land i Europa som gör framsteg på det här området. Samtliga länder skär ner på dessa möjligheter. Frankrike, Danmark har stoppat möjligheterna att arbeta under utredningstiden, och i Norge är möjligheterna mycket små. Så gör man i land efter land. När vi skall närma oss Europa gör vi precis tvärtemot. Det har också talats om att vi har infört visumtvång. Personer med vissa skyddsbehov skall ändock kunna få visum. Låt mig fråga statsrådet: Hur skall det här i praktiken gå till för den som verkligen behöver komma till Sverige från ett land som har visumtvång? De mest bevakade byggnaderna i ett land måste naturligtvis vara de utländska ambassaderna. Om man är en s.k. frihetskämpe måste man alltså gå in på en svensk ambassad och söka visum. Utanför ambassaden finns militärpolis. Det är således omöjligt att i praktiken få visum. Asylutredningar skall göras på svenska ambassader. Har man verkligen sådan kompetens? Jag har en hel rad ytterligare frågor, men jag ser att tiden inte räcker till. Avslutningsvis vill jag i alla fall ta upp frågan om förvar av barn. En familj som skall avvisas från Sverige får i regel fjorton dagar på sig att flytta härifrån. Familjen kanske vägrar, och polisen får syn på familjen på stan'. Med den nya föreslagna lagstiftnigen kommer polisen inte att kunna ta den här familjen i förvar. Hur skall polisen agera praktiskt i dessa fall framöver om den nya lagstiftningen blir gällande?

Herr talman! När jag hörde kulturministerns svar fick jag en allmän känsla av att statsrådet försöker blanda bort korten genom att påpeka att antalet asylsökande med verkliga skyddsbehov -- dvs. de som vi kallar för konventionsflyktingar enligt Genèvekonventionen -- inte har ökat, utan att hela flyktingströmmen består av jugoslaver. Javisst, det är rätt. Orsaken till att hela asylsystemet håller på att korka igen är flyktingströmmarna från det forna Kulturministerns långa svar försöker ge intrycket av att vi i Sverige inte kan råda över att flyktingströmmen från Jugoslavien råkat gå just till Sverige. Men visst beror det på den svenska attityden att så många sett Sverige som ett lämpligt land att fly till. Regeringen har helt passivt bara förklarat att den som söker asyl i Sverige kommer att få sin sak prövad individuellt och på ett objektivt sätt. Självklart skall man säga så, men man skall dessutom klart säga ifrån att allt tyder på att de som kommer från Jugoslavienområdet inte lär ha sådana skyddsbehov att asyl kommer att beviljas mot bakgrund av de svenska bestämmelserna. Om man hade sagt detta, vem tror då att kosovoalbanerna hade övergivit allt och rest 200 mil genom Europa för att så småningom tvingas resa tillbaka? Samma sak gäller de som kommer från krigshärjade zoner i Bosnien-Hercegovina. Inte skulle dessa människor, som nu har kommit till Sverige, rest genom hela Europa för att få en tillfällig fristad. Om regeringen hade sagt ifrån -- det man insett hela tiden -- att dessa människor inte kommer att rymmas inom asylbegreppet, hade de inte kommit till Sverige. De hade naturligtvis gjort som de allra flesta. De skulle ha sökt sig till lugna områden i sitt eget land eller tagit sin tillflykt till Närmare 700 000 människor har flytt till Kroatien. Sverige borde ha satsat sina pengar på att hjälpa människorna i deras egen närhet. Alla vet ju att vi hade kunnat hjälpa mångdubbelt fler om vi inte hade dragit in dem i det svenska asylsystemet. Regeringens passivitet har kostat skattebetalarna miljarder helt i onödan, och dessutom drar man både kosovoalbaner och bosnier vid näsan genom att så småningom tvinga dem att lämna vårt land. Och självfallet skall de lämna landet så snart det finns någorlunda säkra områden i deras hemland. Ytterligare ett exempel på regeringens feghet att stå för sina åsikter är beslutet att kräva visum av dem som kommer från Serbien och Montenegro. I stället för att säga att vi inte anser att de som kommer från Serbien--Montenegro har ett legitimt skyddsbehov och alltså skäl för att få en asylansökan positivt behandlad, kryper man bakom ett FN-beslut om att Serbien--Montenegro inte är successorstat efter Jugoslavien. Ett sådant hymlande tycker jag inte är värdigt en västerländsk rättstat som Sverige. Varför vågar man inte tala klarspråk? Är man rädd för FN:s dom, för svenska folkets dom ellr för jugoslavernas dom? Jag tror att alla skulle känna respekt för ärliga och rättframma svar från den svenska regeringen oavsett om man är positivt eller negativt inställd till flyktingmottagande och oavsett om man är svensk eller jugoslav. Anser statsrådet att vi behandlar dessa asylsökande jugoslaver på ett värdigt och korrekt sätt när vi genom vår tysta diplomati låter de asylsökande tro att de har en framtid i Sverige? Vi vet ju att de flesta som kommit hit och sökt asyl har trott att de skulle få stanna för gott. Nu håller man på att avvisa alla dessa kosovoalbaner. De har under lång tid invaggats i tron att de skulle få stanna, men nu skall de alltså avvisas. Vilka bekymmer innebär det inte för dem att nu efter så lång tid återvända till sitt hemland. Statsrådet påpekar säkert att förhållandena ändrats, bl.a. för krigsvägrarna. Man kan ju fråga sig varför vi över huvud taget skall befatta oss med krigsvägrare. Få vill ju ut i krig, men den som bor i ett land får väl acceptera sitt lands lagar och ta det straff som det medför när man vägrar att inställa sig för värnplikt. Varför skall vi lägga oss i det? Statsrådet kanske tycker att vi skall lägga oss i ett annat lands lagar, men jag tycker inte det. Det får i så fall lösas genom FN:s försorg. Den svenska signalpolitiken eller snarare uteblivna signalpolitiken har också andra dimensioner. Jag tänker på förslaget att förbjuda att barn tas i förvar och utformningen av beslutet att låta asylsökande få möjlighet att arbeta under asyltiden. Jag har alltid opponerat mig mot tanken på att det skulle vara vettigt att man skall få komma ut på den allmänna arbetsmarknaden medan man söker asyl. Däremot är det vettigt och rimligt att den asylsökande skall hjälpa till med sysslor på förläggningarna. Jag är medveten om att flera inom mitt eget parti har uttryckt sig på ett mindre nyanserat sätt i just den här frågan. Själv har jag dock konsekvent påpekat den felaktiga signal ett sådant besked ger. Vi fick ju också se resultatet i somras då 4 000 makedonier tog sig hit i akt och mening att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden för att snabbt tjäna ihop en rejäl slant. Jag måste dock ge regeringen visst beröm för att den äntligen insett att de fickpengar man får vid helpension är för stora liksom de pengar man får när man sköter sin egen mathållning. Jag har som statsrådet väl känner till i Flyktingpolitiska Rådet yrkat på en halvering av bidragen för dem som har helpension, dvs. från 31 till 15 kronor för ensamstående vuxna och motsvarande reducering för dem som även får bidrag för sin mathållning. och 7 kronor per barn. Är det rimligt att en barnfamilj med två vuxna och fyra barn skall kunna få mat och husrum och dessutom 92 kronor per dag i fickpengar? Det är inte att undra på att de asylsökande får pengar över för att skicka hem till anhöriga i sitt hemland. Vi vet ju att många gör så. Vad vill då Ny demokrati? Jo, vi vill ge temporära uppehållstillstånd till dem som flyr från krigshärjade zoner i sitt hemland, man bara för dem som bor på orter som är indragna i direkt krigsfara. För att utreda detta kanske man kan kunde söka temporärt uppehållstillstånd redan i sitt hemland. Sedvanlig asyl bör inte komma i fråga för människor från Jugoslavienområdet annat än i speciella undantagsfall. Ge i övrigt endast asyl till dem som har ett skyddsbehov i enlighet med 1951 års Genèvekonvention. Det blir raka rör och ger signaler till presumtiva asylsökande att man måste ha tunga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi skulle då få en flyktingström som vi kan hantera och därmed verkligen ge dem som får asyl ett värdigt svenskt mottagande. Mycket tyder på att antalet flyktingar som skulle få asyl i Sverige skulle inskränka sig till kanske 10 000 människor per år. Men det vi främst vill göra är att se till att fler människor får sitt skyddsbehov täckt i omedelbar närhet av sitt hemland och med en generös hjälp förmedlad t.ex. genom FN eller annan organisation som kan vara lämplig i detta avseende. Tänk vad många vi hade kunnat hjälpa om vi hade kanaliserat hjälpen till närområdet i stället för att dra in dem i det svenska asylsystemet. Avslutningsvis ställer jag stora förhoppningar till att den parlamentarisk kommittén som kulturministern avser att tillsätta för att bereda den framtida asylpolitiken skall lyckas komma fram till ett resultat som har det svenska folkets stora stöd.

Herr talman! Det är nu ett år sedan Ny demokrati lyfte fram flyktingpolitiken i vår riksdag. Det var ett krav från en stor del av de svenska medborgarna som denna församling tidigare inte brydde sig om. Ny demokrati bemöttes då av de etablerade politikerna med en hel del negativa tillmälen av olika slag, som jag inte skall upprepa här. Faktum är att ledande politiker i denna kammare nu har erkänt att de tidigare har lagt locket på när det gäller resultatet av den förda flyktingpolitiken. Det har varit ett låt-gå-system, även om stödet för den förda politiken har varit ytterst minimalt bland medborgarna. Nu har riksdagens revisorer granskat invandrapolitikens inriktning och resultat. Ny demokrati har länge efterlyst en samlad redovisning över invandrarpolitikens kostnader, eftersom det som redovisas är en bråkdel av de verkliga kostnaderna. Bl.a. Svenska Dagbladet hade för länge sedan en rapport där man lade ihop invandrarkostnaderna hos själva invandrarverket och dessutom hos polisen och på angränsande områden. Men man kommer då inte alls upp i de belopp det är fråga om. Våra schablonberäkningar tyder på att kostnaderna kan närma sig 30--40 miljarder. Jag hoppas att det nu kommer fram en rapport. Och jag hoppas att kulturministern inser allvaret i vår ekonomiska kris. I tisdags hade Expressen en redogörelse för de åsikter som cheferna för Invandrarverket och Arbetsmarknadsstyrelsen gemensamt framför. I deras brev krävs att rätten till asyl skall tolkas enligt Genèvekonventionens definition. Det är signalpolitik vi behöver, och en sådan har vi efterlyst. Det inträffade visar nu att det jäser ute bland medarborgarna och även bland chefer inom förvaltningen. Det är alltså en kris mellan förd politik och vad som önskas. Herr talman! Det finns ett behov av förändring. Riksdagsrevisorerna rapporterar bl.a. att kunskaperna i svenska språket hos invandrarna inte uppnår en tillräcklig nivå. Av drygt 20 000 elever uppnår 32 % sfi-nivån. Resten antingen avbröt utbildningen eller underkändes. I det sammanhanget bör man påpeka att två tredjedelar avbröt utbildningen. Vi behöver skärpa kraven på kunskaper i svenska för våra invandrare. I kraven för att få bli svensk medborgare bör införas kravet att hjälpligt kunna svenska språket. Vidare måste invandrarpolitikens totala kostnader lyftas fram i ljuset. Socialbidragen till utländska medborgare överstiger 3 miljarder. Hyresbidragen är då ej inräknade. Kostnaden för AMS-utbildning, förtidspensioner och sjukförsäkring är för våra utländska medborgare i vissa fall 50 % högre än för jämförbara grupper av svenska medborgare. Detta visar alltså att kostnaderna för flyktingmottagningen är mycket, mycket höga och i verkligheten blir högre än planerat. I rapporten talas det också om att kostnaderna för schablonbelopp som ges till kommunen vid flyktingmottagning i verkligheten är större, eftersom invandrarna flyttar från den ursprungliga kommunen. Kommunen gör sig alltså en god affär, tror kommunen -- och i verkligheten blir det så. Men vi måste ju se på den totala ekonomin för samhället. Vissa kommunalråd säger t.o.m. att ''flyktingpolitiken kostar ingenting, den ger oss pengar''. Men en sådan finansiering från svensk flyktingpolitik tar jag avstånd från. Kritiken är mycket stark mot regeringen i den rapport som riksdagsrevisorerna har lagt fram. Jag vill fråga statsrådet om det inte nu är dags att ta en rejäl diskussion och snabbt ändra signalerna i flyktingpolitiken i den riktning som har föreslagits av cheferna för de två verken som jag tidigare talade om.

Herr talman! Fram till dess att lagstiftningen ändrades så att även asylsökande kan få arbeta under väntetiden, var det en enstämmig kör som krävde just det. Nu kommer kravet från Sten Andersson i Malmö att de inte skall få arbeta. Att över huvud taget ha arbetsmarknaden som utgångspunkt när vi skall debattera flyktingpolitik tycker jag är direkt stötande. Skall vi ta emot flyktingar när vi behöver dem som arbetskraft, och skall vi välja vilka vi skall ta emot utifrån våra arbetsmarknadsbehov? Skall vi välja bort torterade, misshandlade och dem som haft långa fängelsevistelser därför att de är svåra att återanpassa och få in i produktion? Skall vi likställa människovärdet med produktionsvärdet? Sten Andersson och även andra talar om konventionsflyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Hur många är det som vet vad som står i den konventionen?

Sedan är det en bedömningsfråga hur välgrundad flyktingens fruktan är. Vi kan ta exempelvis Kosovo, som också tidigare talare har nämnt. Fram till 1989 hade Kosovo självstyre, eget parlament, egna skolor, tidningar, egen polis och eget universitet. Parlamentet är borta, serberna styr Kosovo direkt från Zagrev. Undantagstillstånd råder, tidningar är förbjudna. Alla statsanställda albaner har avskedats. Barnen får inte längre gå i statliga skolor. Nyligen dömdes 19 personer till upp till sju års fängelse därför att de försökte bilda ett politiskt parti. Man sade att de därmed motarbetade den socialistiska fedrativa republiken Jugoslavien -- den som inte längre finns. Amnesty rapporterar dagligen om misshandel och arresteringar och om att albaner dödats av serbiska säkerhetsstyrkor. Amnesty varnar för att nästa katastrof sker i Kosovo. Om man bara bedömer flyktingen från Kosovo utifrån vad som står i flyktingkonventionen -- vad säger Sten Andersson och ni andra då? Dessutom finns det andra konventioner -- FN:s konvention om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, tortyrkonventionen. Anser ni att vi skall säga upp de konventionerna? Skall vi, därför att det kommer många flyktingar, bara höja ribban? Om vi slipper konfronteras med lidandet så existerar det inte, verkar det vara många som tycker. Om Sverige skall kunna agera som pådrivare i ett gemensamt arbete i Europa för att ge skydd åt människor på flykt, då måste vi ju själva följa konventionerna. Rätten att söka och få asyl är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. Och varför inte jämföra oss med Kroatien i dag? Här gjordes en jämförelse med Finland, Danmark och Norge. Om vi jämför oss med Kroatien, skulle vi behöva ta emot 1,3 miljoner flyktingar. Jag vill också fråga Birgit Friggebo om den vädjan som har gått ut från flyktingkommissarien om att hon skall ta ut 5 000 lägerfångar. Vad har Sverige svarat UNHCR på det? Vilka skall ha rätt att komma hit som anhöriginvandrare? Är det bara svenska medborgare som skall ha rätt att gifta sig med och ta hit en person från ett utomeuropeiskt land? Skall det vara gamla arbetskraftsinvandrare? Skall man ha vistats här en viss tid innan man får ta hit en anhörig? Jag tycker att det är bedrövligt att vi aldrig lär oss. Jag var med i Klarspråk för någon vecka sedan. Efter det har jag fått en del tackkort från gamla människor. De påpekar att de minns hur det var på Många hänvisar till vår ekonomiska situation. Vi har i dag en situation som liknar den vi hade på 1930-talet. Men måste vi med något slags lagbundenhet också återgå till 1940-talets främlingsfientlighet?

Herr talman! Jag tror att de flesta svenskar, inkl. de flesta riksdagsmän, ställer upp på en human flyktingpolitik. Vi har, tror jag, ett gott stöd för detta hos de flesta svenskar. Men politiken måste vara konsistent och begriplig. Realism och humanism går att förena. Därför tycker jag att det är bra med den öppna debatt som nu har kommit till stånd. Det är viktigt att man nu öppet diskuterar de problem och möjligheter och de positiva inslag som finns i flyktingpolitiken. Hittills har pressens roll varit relativt tveksam, tycker jag. Man har närmast förföljt dem som antytt en annan åsikt än den som är den för dagen riktiga. Vi kan väl ändå konstatera att signalsystemet i dag inte fungerar riktigt bra. Människor kan inte riktigt förklara skillnaden mellan vad som är konventionsflyktingar och vad som är de factoflyktingar. Dessutom kan man väl säga att den stora andel asylsökande som är anhöriga faktiskt också är svår att definiera. Vårt anhörighetsbegrepp är kanske det mest generösa i hela Europa och väldigt många -- nästan huvuddelen -- av dem som får asyl här är anhöriga. Det är naturligtvis svårt för många att förstå. Vi har faktiskt -- det har också påpekats här -- ett inhumant inslag. Människor kommer hit, man utreder dem, man placerar dem på förläggningar -- ibland under rätt tråkiga förhållanden -- och sedan utvisar man dem. Jag kan inte riktigt se humaniteten i detta. Man borde på något sätt försöka ytterligare öka takten på utredningarna, eller införa något slags begränsning eller uppstramning. Vi ser också hur kostnaderna har ökat väsentligt. Även det är något som människor har svårt att acceptera i dagens mycket pressade situation. Revisorerna har, som också påpekats, kritiserat verksamheten svenska för invandrare samt snabbheten och effektiviteten när det gäller integreringen av flyktingarna i samhället. Detta är en del av de problem som finns, men mycket görs också åt dem. Det sker hela tiden ett arbete från regeringens och riksdagens sida för att komma till rätta med detta. Jag vill bara peka på vilka problem som ändå finns eftersom invandrarministern har aviserat en utredning. Vi välkomnar, och har också bett att få, den utredningen. Man borde kunna använda den gamla propositionen, nr 195, som utgångspunkt. Det är också viktigt att vi snabbt får en utredning som kan arbetar effektivt med tillräckliga resurser så att vi får ett förslag så fort som möjligt. Från moderaterna anser vi att man måste göra en viss skärpning av flyktingbegreppet. Vi måste också kanske satsa mer på UNHCR genom ytterligare resurser. Det har vi ju föreslagit tidigare under åren. Man borde undersöka om man kan öka andelen kvotflyktingar och om man kan öka andelen handikappade flyktingar som vi skulle kunna ta emot här i Sverige och integrera i vårt samhälle. Men inte minst måste vi ta ställning till hur vi skall tackla den stora ström av flyktingar som kan komma om Ryssland faller ihop. Detta är bara några av de punkter som vi hoppas skall komma med. Men vi måste också försöka få till stånd en samordning av flyktingpolitiken med övriga länder i Europa så att Sverige inte blir det enda land att komma till om man känner att man måste lämna sitt land. Just nu är det faktiskt så att det i mycket stor utsträckning är till Sverige man kommer om man känner att problemen i hemlandet börjar bli alltför stora. Det är det signalsystemet som det är viktigt att ändra på.
Herr talman! Det har pratats mycket om humanitet i dag. Vad är humanitet? Har svensk flyktingpolitik varit human mot dem som kommit hit? Nej, det vill jag bestämt påstå att den inte har varit. Jag skall ge ett exempel. Låt oss säga att vi har problem här i Sverige och att jag flyr med min familj härifrån -- låt oss säga till Tyskland. Där blir Peter Kling mottagen med sin fru och sina tre barn och placerad i en flyktingsluss ett antal månader, därefter i en flyktingförläggning. Under denna tid -- ett till tre år -- lever jag i ständig ovisshet, om jag får asyl eller inte. Nu har jag tur -- jag tillhör de människor som har tur -- efter de här åren och får asyl. Då blir jag placerad i en kommun, låt oss säga Hamburg. Där skall jag börja läsa tyska språket. Vad jag vill när jag kommer till Tyskland är att få en snabb behandling av mitt ärende, snabbt komma in i det tyska samhället och framför allt lära mig tyska språket. Det är självklart. Hur skall jag och min familj kunna klara oss om vi inte kommer in i det tyska samhället så snabbt som möjligt? Sedan kan jag tänka mig att lära mina barn mitt hemspråk. Det finns ingen anledning att man skall ge oss hemspråksundervisning. Det viktigaste är att jag kommer in i det tyska samhället eftersom jag skall bo där ett visst antal år. När jag kommer till Hamburg börjar jag alltså först läsa tyska. Jag läser tyska under ett år, och vad gör jag? Jo, jag går ut på något fik och träffar mina gelikar. -- Jag träffar Lars Moquist, som också har flytt från Sverige. Vi sitter och fikar. Vad får svenskarna då för rykte? Jo, den tyske Mercedesarbetaren kommer hem efter jobbet och säger: Jävla svenskjävlar. Han tror ju att vi är där för att utnyttja samhället. Men det är ju inte vårt fel; det är den tyska regeringens fel som driver en sådan felaktig flyktingpolitik. Det är precis vad vi har gjort här i Sverige. Det kallar jag inhumant. Jag vill ta upp ytterligare en aspekt. Det gäller kosovoalbanerna och många ekonomiska flyktingar som kommer hit till Sverige. De säljer allt de äger och har - och det är inte mycket -- och kommer hit och får gå igenom samma process som dem som söker asyl, i två tre år, för att sedan bli hemskickade. Är det humant? Definitivt inte. Jag skulle vilja säga att det är på gränsen till skandal att behandla människor på det viset. Vi i Ny demokrati anser därför att man borde ge dessa människor ett bidrag så att de frivilligt kan återvända till sina forna hem; de som ändå skall hem. Ge dem ett startbelopp så att de kommer i gång. Vi borde skämmas att skicka i väg människor till ingenting. Det var allt jag ville säga när det gäller humaniteten.
Herr talman! Den ställda interpellationsfrågan gällde flyktingpolitiken och inte hela invandrarpolitiken. Jag har i mitt svar ändå sagt att vi borde ha en utredning där både invandrings och invandrarpolitiken ses över. Nu koncentrerar jag mig emellertid på flyktingpolitiken. Sten Andersson i Malmö driver åtminstone sin politik oberoende av konjunkturer, till skillnad från en del andra. Vi har flera undersökningar som visar att majoriteten av det svenska folket är beredd att ge skydd åt skyddsbehövande. Det är då för mig litet obegripligt att man i sin kritik när det gäller flyktingpolitiken tar sikte på just de delar i våra bestämmelser i utlänningslagen vilka är inriktade på att ge skydd åt människor som har detta behov. Det nämndes att man i Invandrarverkets tidning kan läsa att det finns kritik. Javisst! Det är bra att kritik kommer fram. Jag har själv varit kritisk mot hur flyktingpolitiken har lagts upp. Jag har emellertid tagit missförhållandena till intäckt för att åstadkomma förändring. Vi har exempelvis avskaffat den s.k. vistelsetidspraxisen här i landet. Av de 18 000 flyktingar som fick stanna i Sverige förra året fick merparten, ca 11 000, stanna därför att de hade väntat länge. Det är ingen inriktning på människor som är i behov av skydd, tycker jag. Kort vill jag gå igenom ytterligare några saker, först rätten till att arbeta under väntetiden. Litet olika regler gäller i olika länder. I Tyskland har man tidigare haft möjliget att försörja sig under väntetiden, sedan avskaffades den möjligheten. Det infördes t.o.m. ett femårigt moratorium. I en del delstater är man nu på väg att återinföra rätten till att arbeta under väntetiden, därför att det annars leder till utnyttjande av de asylsökande, det leder till svarta pengar och att arbeta svart. Asylutredningar skall inte göras på svenska ambassader, men däremot måste det finnas skyddsmöjligheter för de människor som kan tänkas behöva skydd på grund av FN:s regler att Serbien-Montenegro inte skulle vara successorstat till det forna Jugoslavien. Lars Moquist pekar egentligen på behovet av bristen på samordning av flyktingpolitiken i Europa. Den borgerliga regeringen och jag har varit mycket aktiva när det gällt att försöka åstadkomma någon typ av europeiskt överenskommelse eller konvention, så att vi i Europa tillsammans skall kunna lösa problem som uppstår när den typen av massflyktsituation uppstår som den i kriget i Jugoslavien. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden och säga att detta problem inte existerar. Människor flyr ju, de lämnar sina hembygder och ger sig i väg till andra länder. Detta problem måste vi lösa tillsammans. Denna fråga har drivits i ESK, vid Wienkongressen, i EG och i HCR. Detta komplement måste vi få till vår flyktingpolitik och utlänningslagstiftning. Det räcker inte med att säga att det vi gör bygger på Genèvekonventionens beslut. Utgångspunkten var en helt annan efter andra världskriget. Då handlade det nämligen ganska mycket om att ge förföljda människor i de kommunistiska staterna asyl i de västliga staterna. Världen ser inte ut så i dag. Den ser annorlunda ut, och därför måste det finnas ett komplement baserat på den verklighet som vi har. Vi kan inte bara säga att vi skall behandla de asylsökande här i Sverige som vi vill, när vi har träffat internationella överenskommelser och gjort internationella åtaganden om att pröva människors ansökningar om asyl för att få skydd i vårt land. Vi kritiseras för att vi följde FN:s beslut om att Belgradregeringen inte skulle överta det forna Jugoslaviens olika internationella och bilaterala avtal. Det skall vi strunta i sägs det, men mänskliga rättigheter, som också är internationella åtaganden, skall vi arbeta för. Lars Moquist säger: Om det uppstår ett flyktingbehov i Jugoslavien, får väl FN sköta om det. Skall inte Sverige uppfylla de internationella konventionerna som Sverige skrivit under? Vad är det för anpassningspolitik till dagsländor, där internationella överenskommelser inte betyder någonting, där beslut i FN inte betyder någonting? När det sedan ''bränner till'' skall FN ändå ta hand om problemen. Och vi här i Sverige skall bli av med dem. Vi kan ju inte avskaffa verkligheten. Ibland hör man diskussioner om Kosovo precis som om verkligheten inte fanns, som om dessa människor inte fanns, som om förtrycket inte fanns, som om oron för hårda fängelsestraff inte fanns, och som om risken för att kallas in i den serbiska armén för att förtrycka sig själva inte fanns. Det handlar här om en verklighet där människor lider, och jag blir litet ledsen när Claus Zaar bara diskuterar ekonomi. Det gör ett intryck av rostfritt stål på mig att man inte kan säga ett enda ord till stöd för dessa lidande, som tvingas ge sig ut på vägarna från sina hem och hembygder.

Herr talman! Jag noterar till min glädje att jag i varje fall inte betraktas som konjunkturbetonad i mitt agerande. Statsrådet sa att hon var tacksam för den kritik som hade uppkommit, även den interna kritiken inom Invandrarverket. Statsrådet säger vidare att man inte strikt kan följa Det är emellertid precis motsatsen till vad jag läste i morse att generaldirekten för nämnda verk vill göra. På Invandrarverket borde rimligtvis denna kunskap finnas. Generaldirektören säger att man skall göra bedömningar utifrån Genèvekonventionen, och att ett sådant agerande ger tydliga och klara signaler till omvärlden. Om man inte kan lita på i det här fallet den högsta anställda tjänstemannen undrar jag vem man skulle kunna lita på. Jag har ställt många frågor, och det är svårt att hinna svara, men statsrådet svarade inte på frågan om polisen som hade fått ta hand om ett beslut om avvisning för en viss familj. Om den familjen inte vill att dess barn skall åka polisbil, så kommer de inte härifrån heller. En annan intressant fråga i det här sammanhanget är barnförvar. Låt oss säga att en tysk kvinna kommer till Sverige. Hon begår ett grovt narkotikabrott och blir dömd till fem års fängelse och utvisning därefter. Med tanke på den nya lagstifting som statsrådet nu föreslår undrar jag om denna kvinna kan utvisas ur riket om hon under fängelsetiden föder ett barn och därefter nekar till att låta barnet omhändertas. Jag har fått denna fråga av jurister och polismän, och det skulle vara mycket intressant och klargörande om jag kunde få ett svar här i dag av statsrådet. Taletiden är kort, varför jag återkommer till Berith Eriksson i nästa replik.
Herr talman! Statsrådet Birgit Friggebo sade alldeles nyss att många människor ger sig av från sina hemländer och har det svårt. I det instämmer jag givetvis. Många människor ger sig emellertid av även på grund av ekonomiska problem i deras hemländer. Även det är i och för sig problematiskt, men det är ännu värre att vi tar hit dessa människor för att låta dem lida ytterligare några år och därefter skicka hem dem till ingenting. Jag vill nu ställa en fråga till Birgit Friggebo: Skulle regeringen kunna tänka sig att ge en engångssumma till dessa människor, i stället för att ha en lång handläggningstid på ett, två eller tre år? Vid vissa överklaganden dröjer det faktiskt så pass länge. Skulle Birgit Friggebo kunna tänka sig att ge den signalen till de människor som sitter i förläggningarna att de kan få ett visst startbelopp om de åker hem, så att de kan klara sig något år på det?

Herr talman! Den fortsatta debatten har från en del håll ungefär gått ut på hur vi skulle kunna stänga dörren utan att uppfattas som alltför brutala. Innan vi stänger dörren, innan vi kan säga att vi inte har problemet alldeles in på oss, måste vi söka gemensamma europeiska lösningar. Då tycker jag verkligen att de olika partierna skulle vara väl förberedda med sina krav för att stödja Sveriges krav vid det ESK-möte som börjar i december. Vi skall ha en öppen debatt. Det tycker jag att vi alltid har haft. Vi har alltid fått angripa felaktiga påståenden, okorrekta uppgifter och tyckande. Sedan vill jag säga att de som kom hit efter andra världskriget inte hade starkare asylskäl än vad exempelvis kosovoalbaner i dag har. Jag vill kommentera frågan om vad FN är. Vi är en del av FN. FN är så starkt som medlemsländerna gör det till. När man talar om att sända signaler gäller det väl också om vi vill få slut på eländet där nere. Vi skall tänka oss för vilka signaler vi sänder till de styrande i Serbien. Om vi kallar dem som söker vårt skydd för ekonomiska flyktingar -- vi talar om dem som vi gör om charterresor -- noteras det naturligtvis av de styrande i Serbien. Då tycker de att de kan fortsätta med förtrycket, för Europas länder reagerar inte -- de gör ingenting för att försöka få slut på det hela. Varför inte från svenskt håll kräva att man sätter in en FN-styrka i Kosovo, innan det blir som i Bosnien? Det här är inte en debatt om hemspråksundervisningen, men jag vill påpeka att den som talar tyska talar ett världsspråk. Svenskan är inget världsspråk. Om någon i Sverige kan exempelvis arabiska eller kinesiska, har hon eller han direkt kontakt med en fjärdedel med jordens befolkning. Vi skall vara rädda om och ta vara på möjligheten att få ett land med människor som talar många språk. Jag har inga fler repliker. Jag kan precis föreställa mig att Sten Andersson i Malmö kommer med sina Östeuropapåhopp. Tyvärr kan jag inte bemöta honom.

Herr talman! Jag tackar Birgit Friggebo för att hon har gett mig titeln rostfritt stål. Jag uppfattar det så, att hon har utnämnt mig till stålmannen i flyktingpolitiken. Jag står väl för det. Jag kommer att tala litet grand om vad jag har gjort som stålman. Jag har varit på flyktingförläggningar. Jag har varit i Ystad och intervjuat kosovoalbaner och sådana som kommer från Bosnien-Hercegovina. Jag kunde konstatera i mina intervjuer, med hjälp av tolk, att kosovoalbanerna klart deklarerade -- dem jag hann tala med -- att det är bra att stanna här, de vill stanna här. De som kom från Bosnien-Hercegovina meddelade att de stannar men åker gärna tillbaka till närområdet om de kan få FN:s beskydd. Man kan klart konstatera att det är ekonomiska flyktingar som har varit och är på väg hit. Vilka är de som tjänar pengar på detta? Jo, det finns ett kompani som kallas människosmugglare, obskyra personer som finns i hela förvaltningar i vissa länder. Sådana finns 13 mil från den svenska kusten. I går talade jag med en initierad person i Riga om hur det står till. Vi har att vänta bara några veckor, så kommer det flyktingar hit, om inga signaler ändras. Där har man 13 mil från den svenska gränsen, knappt 12°C i husen och knappt mat för dagen. En läkare och en typograf hade den 29 oktober en inkomst som innebar 1 000 rubel back i månaden. De kommer, precis som alla andra, och de har rätt att komma i humanitetens namn. Vad är det för flyktingpolitik? Vi måste hjälpa dem i hemområdet. Om det är stålpolitik, vad är då regeringens politik i dag? En majoritet av svenska medborgare kritiserar regeringens flyktingpolitik. Är inte regeringens representant på det klara med det? Läs opinionsundersökningar, fru statsråd! I dagens tidning redogörs t.ex. för hur folk är jätteglada för att Ny demokrati har kommit in i politiken och rört om i den stela verksamheten.

Herr talman! Kulturministern tar upp den internationella aspekten. Det är bra att regeringen försöker se det hela som ett internationellt problem, för det är ett internationellt problem. Men jag tycker inte att kulturministern inser hur verkligheten är. Vi har sett vilka bekymmer det leder till om vi kvoterar mellan länderna. Alla länder ställer inte upp på det. Det har vi sett när vi försökt med kvotering. Man tycker att det är bra att Sverige tar en så stor andel. Det är inte lätt att från Sveriges stora andel skjuta över en del till England, Frankrike, Danmark eller något annat land. De vill inte ta emot sin andel. Alltså måste vi se till att FN eller UNHCR får de pengar som behövs för att hjälpa till med lägerverksamhet i närområdet. Det är detta som är vår verklighet. Att tro på en kvotering anser jag är att tro på en falsk verklighet. Vi kan naturligtvis försöka arbeta för det, men vi har ju sett vilken dålig respons vi får från andra länder. Det är bara inte slumpen eller den redan stora närvaron av jugoslaver som lett till att Sverige fått ta emot en sådan enorm mängd. Sten Andersson i Malmö har angett många siffror, jag tänker inte upprepa dem. Danmark har tagit emot bara ett antal motsvarande 10 % av invandringen till Sverige. Det beror helt och hållet på frånvaron av korrekta signaler. Hade vi gett korrekta signaler om hurdan verkligheten blir för dessa människor, hade de inte kommit hit. Jag vill ta upp ytterligare en fråga som Sten Andersson berörde men som jag inte tror kulturministern besvarade. Det gäller anhöriginvandringen. Jag anser att den borde begränsas till att endast gälla make eller maka och barn, inte föräldrar, syskon, fastrar och mostrar. omfattade den 21 991 personer, eller 61 %. Den invandringen måste begränsas. Många anhöriga saknar i dag helt anknytning till den som har fått permanent uppehållstillstånd. Det är andra anknytningar än till den flykting som man har tänkt att anknytningen skall avse. Det är viktigt att tänka på. Jag skall i ett senare anförande komma med några ytterligare frågor. Avslutningsvis vill jag bara något kommentera det som Peter Kling tog upp, nämligen att det är rimligt att ge de kosovoalbaner som redan finns i Sverige en chans till en bra start i sitt hemland. En och annan kan tycka att det är att köpa sig fri från sitt ansvar, men det är det inte fråga om. Här gäller det människor som redan finns i Sverige. Vi skall naturligtvis inte ge de människor som kommer hit i fortsättningen signaler att de också kan få ett startbidrag för att åka hem igen. Då kommer det massvis med människor hit som tar pengarna och sedan åker hem. Det skall gälla dem som redan finns här och som förväntar sig ett negativt beslut.
Herr talman! Jag vill betona att det är ett bra initiativ av regeringen att försöka att få till stånd ett ökat intereuropeiskt samarbete. Det är någonting som den nya regeringen till skillnad från den gamla verkligen har åstadkommit. Man har verkligen försökt få till stånd en debatt ute i Europa för att fördela bördorna och hjälpas åt. Det tror jag är viktigt att man fortsätter med. Från vårt parti vill vi gärna understryka detta, och vi har gjort det länge. Vi har också understrukit vikten av att UNHCR får medel för att kunna klara flyktingproblemen på plats i större utsträckning än hittills. Det är saker som vi har föreslagit redan för tre år sedan. Det måste bero på någonting att så många kommmer just hit. Det har påpekats att vårt de facto-begrepp och vårt anhörigbegrepp är klart mer generösa än i övriga länder. Därför är det särskilt viktigt att i den kommande utredningen försöka harmonisera reglerna så att ungefär samma regler gäller över hela Europa. Först då kan vi få en fördelning av engagemang och åtgärder och en verksamhet som är rimlig. Det är ju Utlänningsnämnden och Invandrarverket som bedömer kosovoalbanernas kvalifikationer för att få uppehållstillstånd. Det är inte några i den här salen som skall fatta beslut hit eller dit. Jag tycker att Ny demokrati under året har förgrovat debatten. Jag lyssnade själv till ett strandmöte i somras någonstans i södra Sverige. Det som där sades var i och för sig klart grövre än det som sägs här. Det är tråkigt med denna förgrovning av debatten. Jag vet inte riktigt om Lars Moquist har blivit talesman för sitt parti, för i så fall finns det i alla fall något hopp. Lars Moquist har ju också kommit med i socialförsäkringsutskottet som extra suppleant. Där lär han kunna få en hel del förstahandsinformation, som nog är väldigt bra för honom att få höra. De positiva förslag som Nydemokraterna då och då lägger fram är ofta sådana förslag som vi moderater tidigare har lagt fram i bl.a. våra kommittémotioner. Det har vi ingenting emot, men vi vill inte förknippas med denna förgrovning av debatten.
Herr talman! Jag skall försöka att besvara en del av de frågor som har ställts. Först togs frågan om generaldirektörernas brev upp. Generaldirektören för Invandrarverket beklagar ju själv de olyckliga formuleringarna som fanns i brevet och framför allt i det pressmeddelande som spreds. Jag tycker att detta brev i långa stycken var mycket angeläget. I brevet pekar man på behovet av åtgärder för att invandrarna skall få arbete. Man ville få hjälp med ytterligare metoder för att kunna hantera situationen, dock utan att själv komma med några förslag. Det mycket långa brevet avslutas med en halv sida med mycket kategoriska uttalanden om att asylpolitiken enbart skall inriktas på att man skall tillämpa Genèvekonventionen. Detta har nu Invandrarverkets generaldirektör beklagat. Hon säger att detta självfallet skulle ses i ljuset av den utredning som Per-Erik Nilsson har gjort när det gäller massflyktsinvandringar och av behovet av europeiska överenskommelser för hur massflyktssituationer skall kunna hanteras i Europa. Det är ju någonting helt annat. I dagens tidning läste jag att det var fråga om åtgärder på två tre års sikt. Men formuleringen har nästan kunnat tolkas så, att flyktingpolitiken skulle fungera som något slags dragspel på grund av konjunkturella bekymmer och en svår arbetskraftssituation här i Det är helt rätt att det är en ekonomisk kris i Sverige, vilket vi allihop har blivit varse. Det ställer höga krav på större effektivitet i olika sociala stödsystem och socialförsäkringssystem, som omfattar både invandrare och svenskar. I statens budget ingår det också vissa krisutgifter. En krisutgift är att det finansiella systemet och bankerna skall räddas. En annan krisutgift förorsakas av kriget i Jugoslavien, som medför att människor söker sig bl.a. till Sverige. Detta har inte någonting med Sveriges direkta ekonomiska kris att göra i den meningen att kriget skulle utgöra en orsak till Sveriges ekonomiska problem. Dessa problem har grundlagts genom en oförnuftig ekonomisk politik under de senaste 20 åren. Lars Moquist talade om att en europeisk konvention bara skulle innebära en kvotering länderna emellan när det gäller att skicka asylsökande eller skyddsbehövande. Så är det inte alls. En europeisk konvention skulle betyda att man tar gemensamt ansvar för att ge skydd och för humanitära insatser i närområdet, så nära hemorten som det över huvud taget är möjligt. Dessutom skulle en konvention innehålla bl.a. gemensamma betalningsmetoder för att finansiera ett åtagande om återuppbyggnadsarbete, så att människor kan återvända när krisen är över. I vissa fall är det naturligtvis inte möjligt att ge människor skydd i det egna krigslandet eller ens i närområdet. Då måste man vara överens om var detta skydd skall ges, och staterna måste tillsammans ta ansvar för finansieringen. Så går det emellertid inte till i dag. Vi från Sverige har varit mycket aktiva när det gällt att stödja UNHCR och att få till stånd åtminstone samtal om hur vi gemensamt skall klara krisen i Jugoslavien. Till viss del har vi lyckats i detta arbete. Stödet för gemensamma åtaganden och omhändertagandet av flyktingar i närområdet har blivit starkare. Sverige deltar mycket kraftfullt i det arbetet. En europeisk konvention skulle inte i första hand handla om något slags kvotering länderna emellan. Berith Eriksson undrade vad vi hade gett UNHCR för svar beträffande lägerfångarna. Regeringen har fattat beslut och överlämnat en skrivelse till Invandrarverket. Samtidigt har vi meddelat att Sverige kan ta emot 150 nya lägerfångar inkl. deras familjer. Det finns en betydande risk -- och det finns erfarenheter som visar detta -- för att om man ger s.k. engångsbidrag för att människor skall återvända, kommer det en ström av människor hit för att hämta detta bidrag och sedan åka tillbaka. Det är inte alls säkert att ett sådant bidrag innebär någon lösning. Då är det mycket bättre att ge UNHCR och IOM, som har till uppgift att se till att människor kan återvända på ett värdigt sätt, uppdraget att klara av en sådan situation. Jag tror inte att historien om Kosovo är färdigskriven. Människor har förföljts. Där finns ett förtryck. Man terroriseras. Ett tag var det stor risk för att många skulle kallas in till krigstjänstgöring. Situationen har emellertid lättat något, vilket gör att Invandrarverket bedömer det som möjligt att fatta beslut om att låta människor återvända till Kosovo. En del återvänder också frivilligt. Men jag är inte alls säker på att historien om Kosovo därmed är färdigskriven. Många människor tar på sig ett stort ansvar när de bara avfärdar hela strömmen av asylsökande människor från Jugoslavien med att det bara skulle röra sig om charterresor och ekonomiska flyktingar.
Herr talman! Kulturministern tog på nytt upp den internationella aspekten. Hon sade att det inte är fråga om kvotering utan om ett gemensamt åtagande. Självfallet är det så. Men det gemensamma åtagandet är ju ett slags kvotering. Alla skall ta sitt ansvar. Det måste betyda att vissa länder inte kan komma undan ansvaret och att Sverige inte skall behöva ta ett sådant stort ansvar som man hittills har gjort. Om man sedan skall kalla detta för kvotering eller för gemensamt ansvar är bara olika sätt att uttrycka saken. Gustaf von Essen nämnde att vissa av Ny demokratis frågor tidigare har drivits av Moderaterna. Visst är det så, men vi har vågat fokusera problemet på ett helt annat sätt än vad Moderaterna har gjort. Ibland har det väl skett ett eller annat övertramp, men det är nog inte vi nydemokrater ensamma om att ha gjort. Jag beklagar om det har skett grova övertramp av olika nydemokrater. Det är mycket ledsamt. Jag har ständigt i skrift och tal försökt att föra en balanserad debatt i flyktingfrågan, och jag tror att jag har vunnit respekt för detta, åtminstone i det område där jag publicerar mina artiklar, nämligen i sydöstra Sverige. Jag vill återknyta till den sociala anpassningen. Att kunna språket är ju det viktigaste för att man skall kunna anpassa sig till ett land. Jag förstår inte att det skall vara så svårt att inse detta. I stället görs det hela tiden en avvägning mellan hemspråk och svenska. Det kan vara viktigt även med hemspråksundervisning, men det borde invandrarna och deras organisationer själva stå för. Det viktigaste för en social anpassning är just att lära sig svenska. Jag hoppas att detta kommer att belysas i den utredning som kulturministern har förutspått skall komma. Jag hoppas också att alla frågor som rör flyktingar då kommer upp till debatt.

Herr talman! Jag har en enkel men god uppfostran, vilket gör att jag inte vill kommentera det som Berith Eriksson sade, eftersom hon inte längre har någon chans att delta i debatten. Jag har två gånger ställt en fråga till statsrådet om barnförvaring och de konsekvenser det kan få. Både Rikspolisstyrelsen och Invandrarverket är mycket kritiska till lagförslaget. Jag har inte fått något svar från statsrådet, och den tystnaden betraktar jag som talande. I interpellationssvaret skyller statsrådet på den förra regeringen när det gäller det stora antal som fick stanna i Sverige. Här rörde det sig alltså inte om flyktingar enligt gällande lagstiftning. Då är min fråga: Finns det dokumenterat någonstans att Folkpartiet under den tiden gick emot det förslag som den förra regeringen lade fram om att man skulle vara mycket generös beträffande humaniteten? Om detta inte finns dokumenterat, skall man inte ta upp den frågan i en debatt på det sätt som man har gjort här i dag. Man säger att det skall vara visumtvång från ett visst land men att det ändå skall gå att medge vissa undantag. Då måste det på berörda ambassader finnas folk som gör utredningar. Jag undrar därför: Finns den kompetensen på dessa ambassader? Det hade, herr talman, varit mycket bättre att från början sända ut rätt signaler. Då hade vi sluppit detta förnedrande visumtvång. Jag kan tänka mig att det blir stora problem för den som verkligen är flykting att få visum på en svensk ambassad. När han har kommit dit och fått visum är han säkert iakttagen av landets polis. Hur skall han då komma från landet? Hur skall han komma till Sverige? Vem betalar hans biljett? Jag anser att man skall ha en asylpolitik som i huvudsak baseras på Genèvekonventionen. Sedan skall man ge hjälp till människor i deras närområden och i viss mån ge tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige tills konflikterna i deras egna länder är bilagda.

Herr talman! Frågan om barn i förvar, som Sten Andersson i Malmö återkommer till, är föremål för behandling i riksdagens socialförsäkringsutskott. Sten Andersson har försökt att göra en jämförelse mellan en människa som har begått brott och sitter fängslad -- utvisningshotet träffar bara denna enda människa och inte familjen -- och människor som söker asyl i Sverige och som inte alls är några som helst brottslingar, och för vilka besluten ofta handlar om hela familjen. Dessa saker är över huvud taget inte jämförbara. Det kan naturligtvis vara ett problem att söka visum på ambassader, framför allt i länder där människor har bristande rörlighet och där det förekommer övervakning av människor. Den fråga som vi nu diskuterar handlar om att vi, sedan vi mer eller mindre tvingades att införa visumtvång för människor från Serbien Montenegro, skall kunna ha en ventil för människor som kan tänkas behöva skydd av politiska och andra skäl. Rörligheten för de människor som i dag kan tänkas behöva skydd är inte så begränsad att den borde utgöra något problem. Sedan är det helt riktigt att det behövs stöd till sådana ambassader som skall administrera en sådan verksamhet, vilket inte är något nytt. Invandrarverket har till och från stödpersoner för att klara av viseringshanteringen vid olika ambassader. Det har här talats om vad man fokuserar på och eventuella förgrovningar av debatten. Jag tror att det är en helt riktig beskrivning som görs av Nydemokraterna själva, nämligen att man fokuserar på problemen. Men man fokuserar inte bara på problemen, utan man överdriver dem, förvränger dem och skapar oreda i argumentationen, och man överdriver olika fenomen. Så visst har man fokuserat på problemen. Men vilken dag fokuserade man på medmänskligheten, att vi har ett ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter, att vi i Sverige också skall kunna medverka till att ta detta ansvar, också genom att ge skydd till de människor som behöver skydd och som är flyktingar? Det är den politiken som den här regeringen försöker inrikta sig på, nämligen att garantera de skyddsbehövande skydd här. Det är därför som vi har gjort förändringar i t.ex. praxisen när det gäller vistelsetider. Det är därför som vi håller på att göra förändringar när det gäller mottagandet i flyktingsystemet, eftersom vi har minskat bidragen, osv.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett utökat i stället för ett minskat programutbud på tornedalsfinska. Bakgrunden är, enligt Bruno Poromaa, att radioprogrammet ''Pohjoiskalotti'' Sinikka Bohlin har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att utbudet av finskspråkiga lokalradiosändningar skall överensstämma med riksdagens beslut. Bakgrunden är, enligt Sinikka Bohlin, att lokalradiosändningarna på minoritetsspråk skall minskas medan rikssändningarna på minoritetsspråk skall utökas. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag under hand har erfarit är utgångspunkterna i Bruno Poromaas fråga inte korrekta. Enligt den information jag har fått från inte läggas ned. Programmet har tidigare sänts under två timmar på söndagar, men sändningarna skall i fortsättningen utökas på så sätt att en timme sänds på söndagar och en halvtimme sänds efter 17.30 varje vardag. Det innebär i praktiken att antalet sändningstimmar på tornedalsfinska utökas från tidigare två timmar per vecka till tre och en halv timme per vecka, dvs. i det närmaste en fördubbling av sändningstiden. Jag kan tillägga att riksdagen den 2 juni 1992 verksamheten 1993--1996 m.m. beträffande allmänna riktlinjer för programverksamheten i public service-företagen. Av dessa framgår bl.a. att de totala resurserna för programföretagens service på invandrar och minoritetsspråk skall vara minst oförändrade i jämförelse med vad som gäller under verksamhetsåret 1992. Till Sinikka Bohlin vill jag framhålla att de samlade resurserna för invandrar och minoritetsspråk, enligt uppgift från det sammanslagna radiobolaget Sveriges Radio, kommer att vara oförändrade. I enlighet med riksdagsbeslutet kommer programservice på samiska, finska och tornedalsfinska att prioriteras särskilt även i fortsättningen. Varje programföretag bestämmer enligt radiolagen ensamt vad som skall förekomma i dess sändningar. Företagen skall då iaktta bestämmelserna i radiolagen och i resp. företags avtal med staten. Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med radiolag och avtal. Jag kommer alltså att medverka till att avtal mellan staten och programföretagen för perioden 1993-- 1996 sluts i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast. Jag förutsätter att programföretagen följer avtalen. Som statsråd kan jag däremot inte på annat sätt påverka programverksamhetens inriktning.

Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Tyvärr anser jag att svaret är mycket opersonligt. Jag har svårt att hitta det budskap som jag är ute efter. Till att börja med har kulturministern sammanfattat min fråga på ett felaktigt sätt. Jag frågade nämligen om statsrådet anser att programföretagens beslut att minska utbudet av finskspråkiga lokalradiosändningar överensstämmer med riksdagens beslut. Jag frågade inte om statsrådet avser att vidta åtgärder. Jag vet också att besluten är fattade och skall verkställas av de olika programföretagen. Men det är där som problemen börjar. Bakgrunden till min interpellation är de signaler som jag som riksdagsledamot, med ett annat modersmål än svenska, och radiolyssnare har fått från olika län. Signalerna är mycket klara. De flesta lokalradiostationer tänker minska och flytta om sina sändningar på finska. Så här ser läget ut just nu, eller har sett ut, kan man säga. 1992, dvs. i år, har varit ännu större. Den aviserade nedskärningen under 1993 är totalt minst 750 timmar. Detta innebär att sändningstiden minskar med ca 23 % i genomsnitt. Men eftersom stationerna har litet olika sändningstider, minskas tiden på ett tiotal stationer som har s.k. Jag skall nämna ett exempel på hur detta kan slå. I människor med finsk bakgrund. Man kan säga att en av Finlands största städer ligger i Sverige. Radio Stockholm som i dag sänder på finska kommer enligt beslutet att minska sina sändningstider med en halv timme i vecka, samtidigt som man flyttar om sändningstiden från kväll till lunchtid, då de flesta människor inte är hemma. Detta upplevs som en försämring. Storstockholm och Stockholms län kommer samtidigt att flyttas från P 2 till Radio International med begränsad sändningsfrekvens. Detta medför att finskspråkiga lyssnare inte kommer att kunna lyssna på sändningar på finska i hela länet. I t.ex. Södertälje, där en tredjedel av Stockholms läns finskspråkiga lyssnare finns, kommer man i fortsättningen inte att kunna ta del av dessa sändningar utan hänvisas till lokalradiosändningar från intilliggande län. Samordningen, eller rättare sagt bristen på samordning, mellan kanalerna gör att man även kommer att förlora en del samsändningar inom Det är inte bara sändningstiderna som man ändrar, utan man börjar även diskutera kvaliteten på sändningarna. Frågan är vad som egentligen skall sändas på de minoritetsspråk som vi har. Än så länge upplever jag som invandrare att man har klarat av att uppfylla de olika krav som beskrivs i avtalet mellan staten och Sveriges Radio -- mångsidighet och tvåvägskommunikation. Men om man nu börjar strypa sändningstiderna, stryper man så att säga också delvis folkets röst. Lokalradion tvingas mer och mer att agera som en envägsinformatör. Man ger alltså nyheter, men man ger inte människor möjligheter att delta. Vi får således kanaler som går från makthavarna till folket. Det kan aldrig vara målsättningen för hela folkets radio, Sveriges nya radio. Jag skulle nog också vilja påminna kulturministern om riksdagens beslut förra våren vad gäller det här utbudet. Det sägs där väldigt klart och tydligt att vi har tre s.k. minoritetsspråk som har en särställning: samiska, tornedalsfinska och, i det här sammanhanget, finska. Det är mot denna bakgrund jag har ställt min fråga till kulturministern. Men jag upplever inte att jag har fått något svar. Anser alltså statsrådet att dessa förslag som antagits från de olika programföretagen överensstämmer med riksdagens beslut?
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svaret på min fråga. I svaret gör statsrådet gällande att utgångspunkten för min fråga inte är korrekt. Det må vara att den inte är korrekt i dag. Men den fråga som jag i dag får svar på framställde jag faktiskt den 13 oktober. Vid den tidpunkten var utgångspunkten helt korrekt. Då förelåg nämligen ett centralt förslag om att finskspråkiga sändningar enbart skulle förekomma vardagar kl. 18.00--19.00 och att det inte skulle förekomma några program under helgerna. Därmed skulle det anrika och uppskattade programmet Pohjoiskalotti utgå -- det var tydligen svårt för statsrådet att uttala det ordet. Om det är min fråga som har bidragit till det positiva beskedet i dag kan jag inte göra annat än betrakta det som en framgång för det kulturutbud som det tornedalsfinska radioprogrammet När det gäller svaret kan jag i likhet med statsrådet konstatera att sändningstiden nu utökas från tidigare två timmar per vecka till tre och en halv timme. Således blir det i det närmaste en fördubbling av sändningstiden. Därför vill jag ge både statsrådet och Sveriges Radio mitt och andra lyssnares erkännande. Jag är verkligen glad över den utökade sändningstiden. Jag saknar dock en redovisning av på vilket sätt den här utökade sändningstiden skall finansieras. Är man på Sveriges Radio beredd att finansiera den utökade programtablån? I dag är det en enda reporter, en man, som sköter de här sändningarna. Det är tur att vederbörande är tämligen ung och frisk. Men vad händer om han blir sjuk? Jag anser att det är viktigt att statsrådet på regeringens vägnar deklarerar vikten av att resurser tillförs, så att de utökade sändningarna kan klaras av på ett tillfredsställande sätt. Det vore synnerligen olyckligt om den utökade sändningstiden i huvudsak skulle komma att bestå av exempelvis musik eller repriser på tidigare sända program. Det är viktigt att det anrika och av lyssnarna uppskattade programmet Pohjoiskalotti får behålla sin kvalitet. Det är i första hand det talade ordet som vi vill att programmet skall förmedla i form av nyheter, intervjuer osv. I vårt län råder det speciella förhållanden, som statsrådet väl känner till. I länet, vars yta ju utgör en fjärdedel av hela Sveriges yta, bor endast 3 % av Sveriges befolkning. Inom länet talas det tre inhemska språk: svenska, tornedalsfinska och samiska. Det är synnerligen glest mellan lokalradioredaktionerna, och Lokalradions resurser är i dag väldigt begränsade. Externa resurser måste således tillföras för att man på ett tillfredsställande sätt skall kunna klara den utökade sändningstiden. Jag skulle väldigt gärna vilja veta om statsrådet kan, eller på något sätt är beredd att, medverka till att man får nämnda tillskott.
Herr talman! Den diskussion som samerna och ledningen för Sveriges nya radio nu för berör Det blir en självständig redaktion direkt underställd P 2 i Stockholm med ansvar för budget, personal och program. Det är ett steg i rätt riktning och hälsas med tillfredsställelse av samerna. Det som har hänt efter det att nya chefer har tagit över rodret när det gäller Sveriges nya radio är att det för Sameradions vidkommande blir drastiska försämringar. Ledningen glömde nämligen bort de tider på vilka Sameradion sänt i norr. I den totala statistiken över Sameradions sändningar under årens lopp har dock alltid alla program räknats med vid fördelningen av resurser och sändningstider. Således räknas alla program som rikssända program, trots geografisk begränsning. Även jag vill tacka kulturministern för det svar som hon nyss avgivit. Därmed har mina ursprungliga frågor i den här debatten besvarats. Men jag tycker att svaret är motsägande. På vilket sätt skall statsrådet medverka? Riksradion begår uppenbarligen misstag, och tydligen vägrar man att rätta till det hela -- detta enligt vad samerna framfört till mig.

Herr talman! En blick på världskanten säger att språkliga, etniska och nationella gränser sällan överensstämmer. För en majoritet av världens befolkning är det naturligt att använda två språk: det egna folkets och nationens officiella språk. I många landområden på jorden finns det flera folk och etniska grupper som delvis bebor samma område. I Norden täcker det som samerna kallar Ryssland. Den finskspråkiga kulturen har sin hemort i nämnda länder -- alltså i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Den svensspråkiga kulturen har sin hemort i Sverige, Finland och, i viss mån, När Europas gränser ritades om efter första världskriget beräknades ca 30 miljoner människor ha hamnat på fel sida av gränserna. De kom att utgöra språkliga, etniska och religiösa minoriteter i det land som de var bosatta i. 1800-talets nationalitetsidé präglar ännu tänkandet i stora delar av Europa -- ''ett folk, ett språk, en nation''. Nämnda exempel visar att den här idén inte är genomförbar. För övrigt ser vi dagsfärska exempel i det sönderfallna f.d. Jugoslaviens konflikter, som vi har hört en dabatt om här på förmiddagen. I dag kommer det från flera lokalradiostationer att låta ungefär så här: Meidän kulttuurministeri vastasi tänään yhteen välikysymykseen, joka koskee paikallisradion lähetyksiä vähemmistökielillä. Det betyder: Vår kulturminister svarade i dag på en interpellation som rör Lokalradions sändningar på minoritetsspråk. Det kommer givetvis att vara mycket intressant för alla lyssnare med minoritetsspråk att få höra vilken inställning som just deras minister har till informationens betydelse. I alla tider har människor kommunicerat på olika sätt. För att kunna nå ut med information till alla som bor i ett land måste informationen ges på så många olika sätt att den når alla mottagare. Det går inte att ringa till en person som inte har telefon. Man kan inte sända en vanlig dagstidning till en blind person. En person som inte har radio kan inte nås via radions program. En invandrare som inte behärskar svenska kan inte informeras på svenska, oavsett kommunikationsmedel. Det sagda ordets innehåll får en betydelse enbart om man förstår språket. Ibland säger vi att någon talar fikonspråk, trots att det är fråga om svenska. Det är också svårt att göra sig förstådd i många sammanhang, oavsett hur verbalt begåvad man är. För mig känns det solklart att minoriteterna också skall få information som är anpassad till deras förmåga att motta den. Regeringens proposition och utskottets efterföljande betänkande invaggade oss kanske i en falsk trygghet -- vad vet jag? När jag talar om information menar jag inte enbart myndighetsinformation eller dagsnyheter. Information är mycket mer än så. Det är oerhört angeläget att det finns en bred, allsidig belysning för och om minoriteterna -- det handlar om att man kan känna att man är accepterad, att man duger som den man är. Det är inte alldeles självklart i dagens Sverige, som det låter på vissa debattörer. I dagens Sverige behöver information och kulturutbyte få flöda fritt även beträffande språkminoriteterna. Bara på det sättet kan jämlikhet mellan människor och demokratins bevarande garanteras. Herr talman! För att uttrycka det mycket konkret: Programtidernas förläggning över dygnets timmar och veckans dagar är av betydelse, likaså de nära, lokala aspekterna. Det som Sinikka Bohlin här i detalj framfört angående de sändningstider vi hört ryktas om skall komma, trots vad som sägs i den proposition och i det betänkande som föreligger, gör att jag vädjar till kulturminister Friggebo att hon även fortsättningsvis noga följer utvecklingen i den praktiska verkligheten. Det gäller ju att propositionens intentioner får genomslagskraft.

Herr talman! 16 och 18. Det innebär också att man spelar ut minoriteterna mot varandra. Det är väldigt fel. Det pratades tidigare om Sameradion. Jag vill också säga litet om vad som har hänt där. Sameradion har fått 20 % nedskärning av sändningstiden. Detta har gjorts utan att man har samrått med Sameradion. Det bara damp ned ett brev på deras bord en dag i oktober. Dels har man alltså skurit ned, dels har man förlagt sändningstiderna annorlunda. Detta har framför allt fört med sig att man inte längre kan samköra med den finska och norska Sameradion. Det är en verksamhet som redan har pågått ett år och som även delfinansieras av finsk och norsk radio. Det innebär också ett ekonomiskt avbräck. Naturligtvis innebär det en stor förlust att inte kunna samsända som man har gjort, vilket har uppskattats mycket av samerna. oktober. Sverige har varit ledande när det gällt sändningar på samiska. Men det som nu händer, och som egentligen har hänt undan för undan sedan 70-talet, är att Sameradion har tappat alltmer mark. Efter 40 års verksamhet har Sameradion i Sverige den minsta redaktionen, man sänder minst och man har det minsta samarbetet med sina kollegor på andra sidan gränsen. Man kanske också kan tillägga, som de själva tycker där uppe, att den svenska Sameradion vet minst om sin framtid. I Norge exempelvis har man antagit en utvecklingsplan för Sameradion och same-TV som sträcker sig mot år 2000. Där redogör man tämligen detaljerat för resursförstärkningar som väntar. En fördubbling av personalstyrkan förväntas ske, en tiodubbling av radiosändningstiden planeras, en rikstäckande radiokanal för de samiska sändningarna utlovas 1995--1996 och en femdubbling av utbudet på samiska skall ske under nämnda period. Finlands rundradio etablerade en egen kanal för sameradio redan 1991. Finska Sameradion är redan en egen avdelning inom YLE, och därför har sändningarnas omfattning också kunnat ökas väldigt mycket. De sändningarna har även de svenska samerna nytta av. Definitivt handlar det inte om att P 2 har uppfyllt de krav som riksdag och regering har ställt, att minst garantera det utbud och de möjligheter som man har i dag.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi har fått den här diskussionen och att den har inriktats på alla de tre prioriterade språken. Sinikka Bohlin säger att hon inte har ställt den fråga som jag påstår att jag har fått. Den fråga som har ställts till mig är om jag avser att vidta några åtgärder, så att utbudet av finska lokalsändnigar stämmer med riksdagens beslut. Det är i varje fall den interpellation som har överlämnats till mig på departementet. Den fråga som Sinikka Bohlin påstår sig ha ställt, nämligen om jag anser att Sveriges Radio har uppfyllt beslutet, är det formellt sett inte min uppgift att ha en åsikt om. Det sker en granskning av Radionämnden i efterhand om bolagen har uppfyllt de avtal som vi har slutit med företagen. Därför är det riksdagens beslut om att man inte får minska sändningarna på minoritetsspråk som är det styrande och som ingår i de avtal som vi skriver. Därefter kan man klaga hos Radionämnden om man anser att beslutet inte är uppfyllt. Detta är också ett svar till Karl Gustaf Sjödin, om vad som händer om Sameradion blir misshandlad. Man skall hålla tummen i ögat på dem. Naturligtvis skall man kontakta radiobolagen under tiden när man märker förändringar. Men om man inte får någon rättelse eller anser att det har blivit fel bör man vända sig till Radionämnden. Jag beklagar egentligen litet grand att vi inte fick det programråd som regeringen föreslog. Tanken var att man skulle kunna få en ordentlig dialog mellan intressenterna, t.ex. representanter för minoritetsspråken och bolagen, där man kunde föra sådana här resonemang. Vi här i riksdagen kan naturligtvis rent allmänt säga att vi tycker att detta är viktigt och värdefullt, men vi har inte de direkta verktygen för att direkt påverka programföretagen. Det skulle ett programråd kunnat ha genom diskussioner. Bruno Poromaa är nöjd med svaret, eftersom verkligheten uppenbarligen har ändrats under den tid som gått innan frågan besvarats. Nu är frågan om det finns pengar att finansiera en utökad verksamhet. Totalt sett har Sveriges Radio-koncernen och programbolagen garanterats mycket generösa ekonomiska möjligheter under den kommande avtalsperioden. Man har fått en uppräkning med 10 % realt. Det torde finnas få företag i landet som har så goda ekonomiska förutsättningar. När det gäller den exakta fördelningen av pengar och resurser är det programföretagens uppgift att sköta den verksamheten. Det skall varken regering eller ministrar och inte heller riksdagen ha synpunkter på under löpande avtalsperiod. Men jag vill ändå peka på det faktum att det finns betydande resurser hos Svergies Radio i och med riksdagens beslut om det nya avtalet. Liisa Rulander hade ett mycket bra inlägg, tycker jag, som visar språkets betydelse, inte minst för att kunna få information, men också för att i övrigt kunna få inspiration utifrån det egna ursprungliga språket. Vi har tidigare under förmiddagen haft en flyktingdebatt där också språkfrågan har varit uppe, även om den inte tillhör själva flyktingpolitiken, utan invandrarpolitiken. Jag menar att det är oerhört viktigt att invandrare lär sig svenska. Vi skall naturligtvis ställa upp med sådana metoder och möjligheter att de faktiskt kan göra det. Vi har fått alarmerande rapporter om att människor inte kan få arbete på grund av bl.a. språkliga svårigheter. Detta krav och dessa önskemål om att fler skall lära sig ordentlig svenska motstrider inte att vi också skall ge möjligheter att få både information och annan typ av sändning, som t.ex. underhållning, på det egna, ursprungliga språket. Nu har det, om jag har förstått det rätt, skett vissa prioriteringar mot nyhetssändningar. Man minskar antalet underhålls och förströelseprogram till förmån för aktualitets och nyhetsbevakning. Det är naturligtvis en uppgift för programföretagen att själva fatta beslut om detta. Men det är också viktigt, tycker jag, att de grupper som är konsumenter av den här verksamheten, som lyssnar på radio, hör av sig till programföretagen när man anser att man inte får information på rätt tid eller inte får den typ av programutbud som man helst föredrar.

Herr talman! Jag blir litet förvånad när kulturministern säger att hon inte kan svara på den fråga jag har ställt: Anser kulturministern att de här åtgärderna överensstämmer med riksdagens beslut? Jag upplever att vi riksdagsledamöter är här för att kunna ta ställning till de frågor som riksdagen beslutar om. Vi kan inte lägga oss i de beslut som Sveriges Radio eller programföretagen har fattat, men vi måste kunna tycka till. Ett av de verktyg som vi här i huset har att använda är att ställa en fråga. Jag har som vanlig riksdagsledmot möjlighet att ställa en fråga till statsrådet, därför upplever jag att även statsrådet måste ha möjlighet att tycka till ibland. Det jag tycker är litet olyckligt i den här diskussionen -- det kom fram tidigare -- är att vi på grund av de beslut som har fattats ställer olika språkgrupper mot varandra. Jag tycker ändå att diskussionen här i dag är ganska dämpad. Vi skäller inte på varandra. Ändå upplever jag att det har blivit olyckligt. Vi har ju sett vad som har hänt när man inte har samordnat de tankar som finns. Det viktigaste är alltså språket. Fastän jag, som har flyktingbakgrund och invandrarbakgrund, nu har lärt mig svenska något så när, så att jag har möjlighet att stå i den här talarstolen, är mitt modersmål väldigt viktigt för mig, inte bara för att jag skall få information. Det är dit vi är på väg med de nya sändningarna, nyhetssändningar, oftast upprepning av de svenska nyheterna. De är viktiga. Men det viktigaste för mig som invandrare är ändå språket som sådant. Det är, kan man säga, nästan hela själen som ligger i det språk som jag har som modersmål, fastän jag är tvåspråkig och kan använda också det andra språket som en spegel för själen. Det är kanske där det fina med tvåspråkigheten ligger. Vi kan använda många olika språk, men vi behöver dem också. Sedan skall vi inte glömma bort de gamla invandrare som har varit med och byggt upp det här landet och välfärden och som tyvärr aldrig har lärt sig svenska. De behöver också mycket väl dessa sändningar.
Herr talman! Samerna har försökt att tala med programkommissionen. Nu försöker Sveriges Radio att kompensera sändningstiden genom att ge Norrbotten.

Summan av kardemumman blir ju fortfarande att nedskärningen är 20 %. Nästa år är urbefolkningsåret. Det vore litet olyckligt om vi inför det året skall få den här negativa debatten, som ju kommer om inte Sveriges Radio P 2 tittar över detta. Det största felet är -- det tycker jag har framkommit ganska klart i dag -- att man helt har struntat i att diskutera och samordna med dem som är berörda och som man borde ha diskuterat och samordnat med. För samernas del är den andra viktiga frågan den samsändning som funnits tidigare, men som nu helt omöjliggörs på grund av att P 2 håller fast vid de tider som har tilldelats Sameradion utan tidigare information.

Herr talman! Jag vill beklaga att kulturministern inte har kunnat få dessa frågor i förväg. Jag har nämligen alldeles nyss fått dem nedsända från samerna. Mycket av det som sagts här kan bli litet tårta på tårta. Därför skall jag begränsa mig. Detta med att P 2 i viss mån spelar ut minoriteterna mot varandra tycker jag är motbjudande. En annan anledning till att jag har engagerat mig är att jag har sydsamiskt påbrå. Genom mitt förtroendeuppdrag här har jag återupptagit släktbanden. En annan aspekt på detta är att det vore ytterst olyckligt om samerna under 1993 måste anmäla dessa förhållanden till Radionämnden för att de skall rättas till. FN proklamerar ju 1993 som urbefolkningens år. Jag ämnar inte stå här och ta upp detta vidare, så att det blir en debatt mellan olika språkgrupper. Det är inte avsikten. Detta är saker som engagerar mig, och det engagerar samerna och de övriga minoritetsspråkgrupperna i vårt land. Det är motbjudande att tränga ihop dem, som man ämnar göra.
Herr talman! Jag tolkade statsrådets uttalande som mycket generöst och som att hon har förståelse för att nya resurser måste tillföras för att radion skall kunna klara dessa åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Det har sagts väldigt mycket om den samiska radion. Jag skulle vilja göra några jämförelser. Finland. Antalet samer på Nordkalotten beräknas uppgå till ca 60 000. Om vi då jämför med det antal som talar ''Meän kieli'', eller ''vårt språk som vi kallar tornedalsfinskan för, är det ungefär 50 000 som är tvåspråkiga i Tornedalen. Med den jämförelsen kan man konstatera att de satsningar radion gjort för tornedalingarna är synnerligen ringa, då man endast har en enda tjänst för dessa journalister för de ca 16 000 samer som finns i det här landet. När jag gör dessa jämförelser vill jag klart deklarera att jag inte alls är ute efter de tjänsterna. Jag är övertygad om att de säkerligen behövs. De journalister som jobbar på Sameradion gör säkert ett mycket bra arbete. Jag vill inte heller på något sätt odla några konflikter oss minoritetsgrupper emellan, men med dessa exempel har jag velat peka på hur olika radion behandlar oss två minoriteter.

Herr talman! Jag är mycket glad över att invandrarminister Birgit Friggebo på ett så tydligt sätt markerar att användandet av det egna modersmålet inte utesluter att man också talar svenska och att ansträngningar hela tiden bör ske för att utveckla dessa möjligheter för alla landets invånare. Jag är också mycket nöjd med skrivningen i propositionen. Jag hör också att vår invandrarminister är med på att det som står där skall förverkligas. Jag tror att dagens uttalanden från den här interpellationsdebatten också kan bli normerande för fortsatt samarbete med radiobolaget. Vi får säkert anledning att återkomma till dessa frågor på ett eller annat sätt i fortsättningen. Jag vill önska lycka till med detta arbete. Jag uppskattar invandrarministerns arbete.
Herr talman! Jag vill inte föra några formella diskussioner om hur frågor är ställda. Det är förmodligen så att partikansli eller kammarkansli har ändrat formuleringen i någon fråga, eftersom statsråd inte skall uttrycka åsikter om olika saker, utan skall tillfrågas om man skall vidta några åtgärder. När det gäller radio och TV har jag valt en profil som innebär att riksdag och regering inte skall lägga sig i den direkta skötsel av företagen under avtalsperioderna. Riktlinjerna är givna. Jag hade önskat att vi hade haft någon typ av programråd som kunde fört en dialog, haft diskussioner, genomfört undersökningar och kanske även forskning under avtalsperioderna för att kunna följa utvecklingen av programutbud av olika slag. Nu fick vi inte det, och då blir även riksdagen ett forum för diskussioner om huruvida man skall minska ett program med tio eller tjugo minuter och liknande. Jag har valt den profilen därför att även Sveriges Radio skall kunna garanteras frihet och oberoende inom avtalstextens ram i takt med att vi får friare radio och TV-verksamhet. Därför kan kanske någon känna sig litet missnöjd över att jag inte rakt ut uttrycker åsikter om vad jag anser på kanske ganska lösa grunder, eftersom den här verksamheten utvecklas under en längre period. Man måste kanske ha en något längre period för att bedöma om man uppfyller avtalet eller inte. Jag tänker därför avstå från att ha mycket bestämda uppfattningar om vad jag anser och vad jag inte anser. Det är Radionämnden som har till uppgift att utvärdera verksamheten och avgöra om avtalet är uppfyllt. Självfallet skall man ha benäget stöd av de människor som lyssnar på radion. Det är alldeles utmärkt att riksdagsledamöter, som inte på samma sätt är bundna av att inte lägga sig i den interna verksamheten, bedriver opinionsbildning och fokuserar på frågor där man inte tycker att avtalet uppfylls. Det behöver inte handla om det heller, utan man kan ha allmänna synpunkter på hur programuppläggningen fungerar eller inte fungerar. Det är naturligtvis särskilt viktigt när det gäller de frågor som åligger Sveriges Radio, t.ex. att ta hänsyn till minoritetsgruppernas språk. Jag avstår från fler kommentarer. Svaret är givet i själva interpellationssvaret.
Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten angående formaliteter, kulturministern. Den kan vi nog klara av någon annan gång. Som sista replik för min del skulle jag vilja lyfta fram frågan om minoriteternas ställning i framtiden i Sverige. Vi har talat väldigt mycket om språket, informationen, möjligheten att ta del av informationen och möjligheten att verka i landet. Jag fick tag i en tidningsartikel från Helsingin Sanomat som är Finlands största dagstidning. Detta är på finska så jag måste göra en översättning. Jag ser här en ganska ljus framtidsvision om detta också stämmer i de fortsatta diskussionerna. Vår statssekreterare Anders Ljunggren säger där att den finska kulturen är en del av det svenska kulturarvet. Man har länge betraktat finskan som ett problem, inte som en merit eller en fördel. Detta har varit mycket misslyckat, men nu är det andra tider. Det skall bli något mycket bra. Han säger också att han kräver att kommuner och län följer de beslut som är fattade. Jag hoppas att detta också gäller i framtiden och att statliga verk osv. följer de riksdagsbeslut som är fattade. Jag skulle också vilja skicka med en tanke till kulturministern. Nu har ju flera länder undertecknat en konvention om att förstärka minoriteternas ställning. Det har t.ex. Finland gjort. Sverige har inte för tillfället velat skriva under den. Jag hoppas att vi i något annat sammanhang kan fortsätta att diskutera minoriteternas ställning på olika sätt i denna riksdag.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
Men om programbolaget inte följer det som har beslutats i denna riksdag, vad skall man göra då? Skall man överklaga detta också till Radionämnden? Såvitt jag förstår skall Radionämnden granskning gälla de avtal som träffas mellan detta nya bolag och exempelvis Sameradion, men jag har kanske fel. Kan kulturministern svara på var man överklagar om inte dessa nya radiobolag följer riksdagens intentioner och de beslut som riksdagen fattat?

Fru talman! Britta Bjelle har frågat mig vad jag avser göra för att de anvisade medlen för försöksverksamheten med livvaktsskydd för hotade kvinnor skall komma till användning. Låt mig först ge en kort bakgrundsbeskrivning. Den 1 juli 1992 inleddes inom polisen på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med livvaktsskydd för särskilt hotade kvinnor på fyra olika platser i landet. Regeringen fördelade sammanlagt 10 miljoner kronor för den verksamheten. Rikspolisstyrelsen har tidigare i år tagit fram ca 280 s.k. trygghetsväskor för våldshotade kvinnor. Rikspolisstyrelsen har vidare gett en polischef i uppdrag att ansvara för dessa frågor på riksplanet. Trygghetsväskorna är nu fördelade över alla län. Polisen avgör, i samråd med den hotade kvinnan, vilka åtgärder som behövs för att ge det bästa möjliga skyddet. Polisen har under hösten, i samarbete med , gått ut och informerat om försöksverksamheten och om trygghetsväskorna. Det är inte minst viktigt att nå de kvinnor som i dag kanske inte ens har polisanmält de brott som de blivit utsatta för. När det först gäller trygghetsväskorna är det enligt uppgift från polisen stor efterfrågan på dessa. I flera län har mer än hälften av de tilldelade väskorna lämnats ut till hotade kvinnor. I något län har väskorna t.o.m. tillfälligt tagit slut. När det sedan gäller livvaktsskyddet vill jag bara säga att för närvarande står en kvinna under beskydd inom ramen för försöksverksamheten. Tidigare i höst har ytterligare en kvinna haft livvaktsskydd. Det skedde inom ramen för polisens allmänna skyldighet att skydda människor som utsätts för brott. De närmare omständigheterna i dessa fall kan jag självfallet inte gå in på. Mot bakgrund av detta vill jag som svar på Britta Bjelles fråga säga att det dess värre visar sig att de anvisade resurserna både är nödvändiga och kommer till användning, trots att inte mer än drygt fyra månader av försöksperioden ännu har gått.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Skälet till att jag ställde denna fråga är att det, har visat sig att efterfrågan på det livvaktsskydd som i dag erbjuds är liten. Man kan peka på att det finns flera underlag som visar att det egentligen finns ett behov. Som ett exempel kan man nämna att 900--1 000 besöksförbud är utfärdade i Sverige. Besöksförbud utfärdas bara för att skydda utsatta kvinnor -- det handlar ju huvudsakligen om kvinnor. Bland dessa 900--1 000 utfärdade besöksförbud måste det finnas en och annan kvinna som är särskilt trakasserad och som har det extra svårt och som borde kunna få livvaktsskydd. Jag skall nämna ett annat exempel. 1989 dog 47 Denna grupp är ganska konstant år från år. Bland de kvinnor som varje år dör på grund av våld, måste det också finnas en och annan kvinna som man kanske kunde rädda livet på med hjälp av det livvaktsskydd som ändå var tänkt i försöksverksamheten. 1 370 kvinnor till ett tillfälligt boende. Jag tror att kvinnor inte lämnar sina hem om det inte är för att fly från våld och misshandel. Denna genomgång visar att det finns väldigt många utsatta kvinnor. Eftersom dessa finns, borde det också finnas en efterfrågan på livvaktsskydd. Jag tror att det finns två orsaker till att denna efterfrågan inte finns, och jag skall nämna en. Jag tror att det skulle vara annorlunda om polisen själv tog mer aktiv del och själv såg till att kvinnor fick hjälp, eftersom en trakasserad kvinna inte orkar ta ett eget initiativ.
Fru talman! Beträffande det som Britta Bjelle säger om polisens aktivitet, vill jag säga att det i dag inom polisen finns en medvetenhet på ett annat sätt än tidigare. Dessutom har vi sett till att få till stånd utökad och särskild utbildning för att ytterligare öka medvetenheten. När det gäller livvaktsskyddet har vi varit överens om att man skall ta till det i de extrema situationer som man inte kan klara av på annat sätt. Det innebär ju ett mycket stort ingrepp för kvinnan att ha livvakt. Därför är det positivt att vi också har kommit i gång med trygghetspaketen, och på dessa är det en stor efterfrågan. Jag vill också peka på att livvaktsskyddet och trygghetspaketen inte skall, och aldrig kan, ersätta kvinnojourerna. Samtidigt är det viktigt att vi har en ordentlig information. Det har också i samverkan med kvinnojourerna genomförts information under hösten, så att kvinnor som verkligen behöver livvaktsskyddet också skall känna till att det finns.
Fru talman! Jag tycker att trygghetspaketen är bra. Jag håller med justitieministern om att de har fått genomslag och att det verkar som om de är kända. Men en kvinna som är tillräckligt misshandlad och tillräckligt åtgången för att i grunden kunna få livvaktsskydd, är helt passiviserad. Om man har mött några riktigt misshandlade kvinnor, vet man att de inte klarar att ta ett eget initiativ för att begära t.ex. livvaktsskydd. De är för illa åtgångna för det. Jag menar därför att polisen, som ofta känner till vilka som är de mest utsatta kvinnorna i sitt distrikt, har ett ansvar att ta ett eget initiativ och se till att en kvinna som kanske riskerar att dö, får det skydd som behövs. Jag tycker att det är litet beklämmande att det pågår en försöksverksamhet med livvaktsskydd men som inte har fått någon effekt. Min fråga till justitieministern är om det inte finns något som man kan göra för att få i gång denna försöksverksamhet, eftersom den i dag uppenbarligen inte är i gång.
Fru talman! Vi skall komma ihåg att riksdagen har anslagit 10 miljoner kronor till försöksverksamheten. 10 miljoner kronor räcker inte särskilt långt. Det var i och för sig inte heller avsikten. Detta var tänkt för de extrema fallen. Men vi kan konstatera att två kvinnor under de gångna fyra månaderna har erhållit livvaktsskydd.
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt, men jag skall bara påminna om att jag tror att det finns en del att göra. Jag tror fortfarande att polisen skulle kunna ta litet mer egna initiativ i detta sammanhang, så att vi får en försöksverksamhet, där pengarna går till dem som verkligen behöver skydd. Jag tror nämligen att det finns kvinnor som behöver denna typ av skydd.
I dessa anges att kvinnor endast får kroppsvisiteras av annan kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Eventuellt vittne måste också uppfylla dessa krav. I princip gäller dessa regler även vid s.k. kroppsbesiktning. För män finns inte motsvarande regler, vilket är märkligt. En man kan i dag tvingas till kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av kvinnlig personal.
Det vore olyckligt om denna verksamhet rullade på under hela året och om det sedan visade sig att man inte har gett de kvinnor livvaktsskydd som kanske skulle ha behövt det på grund av att dessa kvinnor inte har haft kraft nog att begära skyddet och att polisen inte har tagit det initiativ som jag tycker att de borde ta.
Är regeringen beredd att lägga fram förslag om ändring i rättegångsbalken som jämställer män och kvinnor, dvs. att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av män inte får verkställas eller bevittnas av annan än man, läkare eller legitimerad sjuksköterska?

Fru talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen är beredd att lägga fram förslag om ändring i rättegångsbalken som jämställer män och kvinnor, dvs. att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av män inte får verkställas eller bevittnas av annan än man, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Mitt svar är ja! Inom kort kommer jag att föreslå att regeringen remitterar ett förslag till Lagrådet om vissa ändringar i rättegångsbalken beträffande reglerna om just kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Bl.a. kommer där att föreslås att kroppsbesiktning och kroppsvisitation, med undantag för undersökning av väskor och dylikt, endast får utföras eller bevittnas av någon av samma kön som den som undersöks. Med andra ord får kvinnor endast undersökas av kvinnor och män endast undersökas av män, enligt förslaget. Dock kommer det inte att föreslås några ändringar vad gäller läkares och sjuksköterskors möjligheter att oavsett könstillhörighet utföra och bevittna ifrågavarande undersökningar.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för det här positiva svaret. Jag vill bara förklara bakgrunden till frågan. Delvis handlar frågan om en princip. Man skall behandla de två könen på likartat sätt. Men det finns och har också funnits problem med de här paragraferna. Det handlar kanske inte så mycket om svenska män, utan det handlar om utländska medborgare som anhålls eller häktas. Deras kulturella bakgrund har gjort att de har litet svårt att tänka tanken att de kan bli visiterade av en kvinna. Detta har tyvärr också använts i visst trakasserande syfte. Man skall inte överdriva det problem som har varit. Men bara det att detta drabbar en person tycker jag är skäl nog att ställa den här frågan. Jag tycker, som sagt, att justitieministerns svar är föredömligt rakt, till skillnad från andra svar som jag har fått under årens lopp. Jag vill med det tacka, och jag kommer att följa frågan när propositionen kommer.

Fru talman! Birthe Sörestedt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i anledning av den aktuella beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalter och häkten. Beläggningsnivån vid kriminalvårdsanstalterna har under senare år varit i stort sett oförändrad. Detta har även gällt under första halvåret 1992. Under tiden augusti--oktober har det skett en kraftig uppgång samtidigt som ett antal anstaltsplatser varit stängda för ombyggnad. Den 1 oktober var beläggningen vid anstalterna i genomsnitt 100 % av antalet tillgängliga platser. Självfallet innebär detta problem för kriminalvården. Enligt uppgift från Kriminalvårdsstyrelsen har dock ett antal av de stängda platserna nu åter tagits i bruk och styrelsen bedömer att situationen fram till årsskiftet kan klaras med tillgängliga resurser. Den högsta beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna infaller emellertid normalt under månaderna januari till april. Styrelsen planerar därför att öppna ett 100-tal reservplatser samt att vid behov inrätta ytterligare Härigenom bör enligt styrelsen beläggningen kunna hållas på en godtagbar nivå. 1992 mycket hög. Till detta bidrog att ett antal häktade, vars domar vunnit laga kraft, inte kunnat beredas plats i anstalt. I takt med att antalet anstaltsplatser ökar bör enligt styrelsen beläggningstrycket på häktena minska. Jag vill avslutningsvis nämna att jag under hand har uppdragit åt Brottsförebyggande rådet att undersöka orsakerna till det just nu mycket höga beläggningsläget, om det t.ex. är så att domstolarna jämfört med tidigare nu oftare dömer till fängelse eller till längre strafftider och om, i så fall, ändringarna i praxis gäller vissa slag av brottslighet. En viktig fråga är självfallet huruvida den nuvarande situationen är av tillfällig natur eller om det har skett en mer permanent förändring av praxis vid domstolarna. Först när detta är klart kan behovet av mer långsiktiga åtgärder överblickas.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. De långtidsdömda blir fler och straffen längre. Signaler om hårda tag har troligen redan påverkat domstolarna. Jag tycker att det är bra att Brottsförebyggande rådet har fått den här uppgiften, så att vi framöver kan ta ställning till hur det verkligen är. 800 fler har dömts till fängelse under det här årets första nio månader jämfört med samma tid förra året. Den här trenden väntas hålla i sig. Som ministern tog upp är situationen på häktessidan akut. Människor får sitta kvar i häkte för att det inte finns platser på anstalter. Situationen har också varit akut på anstalterna, så att man har fått ta till dubbelbeläggning. Jag ser fram emot att man nu kan öppna ytterligare platser under våren, när man väntar sig att ett större antal platser behövs. Men kriminalvården arbetar med att ge verkställigheten ett vettigt innehåll. Förutom arbete och utbildning har under senare år flera anstalter utvecklat och specialiserat sig på olika påverkansprogram. Det behövs en differentiering av klienter av många olika skäl; säkerhetsskäl, behov av narkotikafria avdelningar, unga förstagångsdömda, sexualbrottslingar och kvinnor. För att erbjuda detta breda innehåll och påverkansprogram krävs det att det finns plats på de olika anstaltstyperna. Det är omöjligt med en sådan beläggning som i dag att placera en person på rätt plats. Det gör också att det blir besvärligare med intentionerna att ha narkotikafria avdelningar och narkotikafria anstalter. Jag undrar hur justitieministern ser på den dubbelbeläggning som har varit akut, men också vilken vikt justitieministern fäster vid att klara av intentionerna att få en vettig differentiering.
Fru talman! Våra fängelser är i allmänhet inte anpassade för dubbelbeläggning. Jag vet att det har förekommit dubbelbeläggning, men i mycket begränsad omfattning. Jag har också frågat särskilt om detta och fått fram att en del av våra fångar faktiskt själva önskar att dela cell med någon annan. Det kan man inte alltid tillgodose av säkerhetsskäl. Men ingen har mot sin vilja tvingats in i dubbelbelägging, enligt den information som jag har fått. Min syn på differentiering borde vara väl känd. Jag har mycket tydligt markerat att jag menar att den hittills gällande principen, närhetsprincipen, måste ifrågasättas, eftersom den ofta lägger hinder i vägen just för möjligheterna till differentiering. Jag är också väl medveten om, att om en differentiering och därmed ett vettigt innehåll i fängelsevistelsen skall kunna fungera, krävs det att vi har viss luft i systemet. Därför har vi också en långsiktig planering för utbyggnad. Det är också ett av skälen till att jag själv tidigt i höst tog initiativ till att BRÅ skulle se på vad vi kan förvänta oss för långsiktig utveckling.
Fru talman! Den luft som justitieministern pratar om har varit en målsättning vid 85 % beläggning. Nu föreligger lagrådsremisser om skärpta straff för en rad olika brott och även förslag om att delvis avskaffa halvtidsfrigivningen. Detta innebär tillsammans behov av ett stort antal platser. Man räknar med att bara upphävandet av den villkorliga frigivningen skulle ge behov av över 300 platser. Sammanlagt skulle det betyda 800--900 platser. Då är det inte inräknat vad förändringarna i rattfyllerilagstiftningen kan ge.
Fru talman! Siffror brukar jag inte anstränga mig med att hålla i huvudet. Där är mycket annat som skall ha plats, som kanske är viktigare. De exakta driftkostnaderna för 1994 och 1995, som är de år som är intressanta, har jag inte i huvudet. Men jag kan plocka fram dem om Birthe Sörestedt vill ha dem. När det gäller hävandet av halvtidsfrigivningen har vi, vilket ingick i det svar jag gav tidigare, en färdig plan. Vi sätter i gång, bl.a. med arbetsmarknadspengar, att göra tillbyggnader på befintliga fängelser för att klara den delen. När det gäller straffskärpningarna skall vi inte glömma bort att vi samtidigt arbetar med alternativa påföljder. Vi inför från den 1 januari samhällstjänst i hela landet. Vi håller på att studera bl.a. elektronisk övervakning, men också möjlighet till andra alternativa påföljder. Vår utgångspunkt är att allvarliga brott skall resultera i sträng påföljd. Men en del personer som har begått brott, som vi i dag inte har något annat än fängelse åt, behöver egentligen någonting annat.

Fru talman! Karl Gustaf Sjödin har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder och bidra till att en ny kommission tillsätts med uppgift att återigen granska utredningen om mordet på Olof Palme med utångspunkt i de uppgifter som framfördes i ett TV-program härom kvällen. Låt mig först ge en kort bakgrund. Det är nu snart sju år sedan mordet på Olof Palme inträffade. Ett omfattande arbete har lagts ner för att försöka klara upp mordet. Polis och åklagarutredningarna har dessutom varit föremål för en omfattande granskning, bl.a. genom en parlamentarisk kommission. Denna har bl.a. granskat det s.k. polisspåret, utan att rikta någon kritik mot myndigheternas arbete i den delen. Sedan februari 1987 leds förundersökningen av biträdande riksåklagaren Axel Morath. Han biträds av ytterligare tre åklagare. Till deras förfogande står bl.a. den särskilt utsedda s.k. Det är en sak för förundersökningsledaren att ta ställning till hur förundersökningen skall bedrivas. Jag utgår från att förundersökningsledaren har tagit del av de uppgifter som har lagts fram i det TV program som Karl Gustaf Sjödin syftar på, och att han tar ställning till vad som kan behöva göras i anledning av dessa uppgifter. Jag vill därför som svar på Karl Gustaf Sjödins fråga säga att det inte finns några motiv för att tillsätta någon kommission.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Som justitieministern nämnde i sitt svar är det snart sju år sedan detta, kanske det mest upprörande mordet någonsin, inträffade i vårt land. Den dåvarande statsministern Olof Palme mördades på öppen gata, under en lugn promenad mot bostaden efter att ha besökt en biograf. Det är en situation som de flesta människor känner igen som en del av en vanligt förekommande företeelse. Många menar också därför att själva mordet på landets statsminister, och de omständigheter det skedde under, är som ett öppet sår i själen hos alla medborgare i vårt land. Frågetecknen kring mordet är många hos allmänheten. Teorierna och påståendena om hur det har gått till har lämnats obesvarade av anledningar som nu kräver en granskning. Det aktualiserades senast i det nyss nämnda TV Vilken kritik som är berättigad mot den förra socialdemokratiska regeringen och mot polisens arbete under olika ledningar är svåra att bedöma. När Ny demokrati kom in i riksdagen framställdes önskemål om att partiet skulle aktualisera frågan, vilket skedde i form av en motion under allmänna motionstiden vid förra riksmötet. Justitieutskottet avstyrkte bifall till motionen och hade uppfattningen att det saknades anledning för riksdagen att initiera en sådan utredning som motionärerna efterlyste. Motionärerna hade begärt en medborgarkommission för granskningen. Liknande krav hade ställts under riksmötet Förhoppningar har ställts på den borgerliga regeringen att de svenska medborgarna skall få klarhet i vad som har gjort att utredningen inte har kommit till någon lösning av mordet. Förutom den kollektiva ångest och ovisshet som allmänheten känner inför det ouppklarade mordet, kan jag personligen redogöra för hur jag och många av mina poliskollegor ute i landet fylls av obehag därför att så många frågor är obesvarade och har lett till olika konspirationsteorier. I slutet av TV-programmet ställdes frågan: Skall mordet på landets statsminister förbli olöst? Den frågan vill jag förmedla till justitieministern med tillägget: Kan justitieministern tänka sig att ta upp frågan och tillsätta en ny kommission om den s.k.
Fru talman! Vi tycker att det är viktigt -- och det markerade vi även under förra vintern -- att Palmegruppen skall ha möjlighet att få driva sitt arbete vidare. Vi får aldrig ge upp hoppet om att mordet på statsminister Olof Palme klaras upp. Den organisation som finns i dag måste få nödvändigt stöd och rätt förutsättningar att arbeta. Det finns inget som i dag tyder på att vi skulle komma närmare en lösning av mordgåtan genom att tillsätta en ytterligare kommission.
Fru talman! Jag håller helt och hållet med justitieministern. Men min fråga gällde närmast om justitieministern nu kan svara på om en ny utredning kommer att aktualiseras om den nuvarande utredningen, när den har avslutat sitt arbete, inte kommer fram till en lösning?
Fru talman! Min utgångspunkt är att den nu arbetande gruppen skall lyckas lösa mordgåtan. Jag inser svårigheterna. Men jag har icke för avsikt att ta något initiativ för att avsluta gruppens arbete. Vi har ställt oss bakom att utredningen i sin nuvarande organisation skall fortsätta sitt arbete, och det är vår förhoppning att den skall komma fram till ett resultat.

Fru talman! Frågor har ställts till mig av Berndt Mårtensson med anledning av den nyligen framlagda översynen avseende utrikesdepartementets anslag för information, studier och forskning om freds och nedrustningssträvanden m.m. Berndt Ekholm har frågat om jag är beredd att medverka till att promillemålet överges, dvs. att anslaget på sikt skall uppgå till en promille av försvarsanslaget, samt om jag är beredd att genomföra översynens förslag till förändringar och neddragningar. Birgitta Hambraeus har frågat om jag är beredd att påverka regeringen att lägga förslag om utökade anslag för information, studier och forskning om fred och nedrustning. Ingela Mårtensson har frågat om jag är beredd att sända ut förslaget till förändringar av Jag ämnar besvara dessa frågor i ett sammanhang. I våras begärde jag en översyn av UD-anslaget F 3, Information, studier och forskning om freds och nedrustningssträvanden m.m. Jag bedömde översynen som angelägen av många skäl. För det första har ingen samlad analys eller revision hittills genomförts trots att över 200 miljoner kronor delats ut sedan 1983/84. För det andra har den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld förändrats markant, vilket motiverar en prövning av vilka typer av insatser som nu är mest angelägna. För det tredje motiveras en översyn av de ytterst kraftiga sparkrav som ålagts den offentliga sektorn. Detta gäller såväl UD som övriga departement. De förslag som presenterats i översynen är utredningsmannens. Förslagen diskuteras nu, och regeringens slutsatser bl.a. vad avser riktlinjer för och nivå på anslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen i januari. Beträffande remissförfarandet vill jag påpeka att någon formell remissomgång inte varit aktuell, bl.a. eftersom det varit svårt att fastställa en adekvat krets av remissinstanser som inte bara representerat bidragsmottagande organisationer. Översynen diskuteras bl.a. med den beredningsgrupp som avger rekommendationer rörande fördelning av medel från anslaget.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att utredningen har en uppseendeväckande inriktning. Den yttrar sig starkt politiskt värderande om säkerhetspolitiken. Det finns tydliga pekpinnar om att bidragen inte skall utgå om det inte blir en förändrad inriktning av verksamheten. Nu stryker utrikesministern under detta i sitt anförande. Jag tycker att Europafixeringen hos regeringen är litet farlig. Tidigare under den socialdemokratiska regeringen var det ingen styrning av bidrag. Folkrörelserna fick efter eget huvud -- själva principen med folkrörelsearbetet är ju att använda sitt eget huvud -- arbeta med de frågor som ansågs angelägna inom området frihet och nedrustning. Nu skall tydligen folkrörelserna inte få göra det, utan opinionen skall styras. Jag tycker att det är oroväckande. Det talas också om begränsat stöd till den traditionella säkerhetspolitiken. I sammanfattningen av utredningen framgår det att bidraget bör i fortsättningen främst utgå för verksamhet som präglas av medvetenhet om den nya internationella situationen -- det borde egentligen vara en självklarhet -- och som rör säkerhetspolitiska spörsmål i vid bemärkelse och inte exempelvis miljö-, flykting eller utvecklingsfrågor. Tycker verkligen utrikesministern att det är rimligt att ha en sådan styrning? Jag har ytterligare några synpunkter. De gäller begränsningen av antalet bidragsmottagare. Nu tas svenska kyrkan bort, eftersom den anses vara en statlig organisation. Men man glömmer att det utförs ideellt arbete inom ramen för svenska kyrkan. De ekumeniska organisationerna försvinner också. De fackliga organisationerna tas bort eftersom de enligt utredningen arbetar för egen vinning -- fastän de gör ett ideellt arbete. Likadant är det med organisationer som är knutna till ett parti. De tas bort fastän de gör ett ideellt arbete som annars inte skulle bli gjort. Samarbetsorganisationer skulle aldrig kunna arbeta utan stöd. Konsekvensen är naturligtvis att fredsarbetet skall minska. Är utrikesministern verkligen beredd att göra en sådan skönmålning och därmed underbygga begränsningar med ett så svagt underlag?
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det har länge rått en stor enighet i Sveriges riksdag om utrikespolitiken och stöd till fredsforskning. Det är faktiskt Vänsterpartiet och Moderaterna som har haft skiljaktiga meningar mot den överväldigande majoriteten i riksdagen. Vi har alla varit överens om att det är mycket viktigt med en fri debatt och att folkrörelserna stöds i deras viktiga arbete att informera om fredssträvanden, att bedriva försonande arbete och för att väcka opinion och sprida värderingar om hur viktigt det är med mänskliga rättigheter. Jag blev förskräckt när jag läste utredningen. Jag har förstått att det även finns en utredning om forskning som jag ännu inte har hunnit ta del av. Där föreslås en allvarlig ändring av den politik som vi tidigare har varit överens om i Sverige. Nu när Sverige blir ordförandeland i den Europeiska säkerhetskonferensen måste ju UD ha ett stort behov av råd och nya infallsvinklar. De diplomater som är mycket kunniga om konflikter mellan länder har egentligen inte så mycket att säga när det gäller konflikter och motsättningar mellan etniska grupper, som t.ex. i Jugoslavien. De kan inte göra så mycket åt ''läkningen av såren'' efter årtionden av orättfärdiga handlingar. Behöver inte UD fortfarande stöd i form av nya idéer, som man inte i förväg kan beskriva? Därmed skulle ett ökat stöd kunna ges till fredsforskning så att Sverige, inte minst som ordförandeland i ESK, kan göra en insats.
Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag tycker att det är bra att det görs en översyn av anslagen. Precis som utrikesministern har sagt har det inte gjorts någon analys, och det finns all anledning att genomföra en sådan. Nu har Forsse lagt fram sina förslag, och de innebär stora förändringar -- vilket också framfördes här nyss. Jag kan instämma i flera av de invändningar som finns. Min fråga rör själva hanteringen av detta. Det rör sig här om så pass stora förändringar som föreslås av Anders Forsse att det finns all anledning att gå ut med en remissomgång, som traditionellt görs i Sverige när stora förslag till förändringar läggs fram av en utredning. Lydelsen i svaret på frågan att det har varit svårt att fastställa en adekvat krets av remissinstanser som inte bara representerar bidragsmottagande organisationer utgör inte något riktigt motiv för att frångå en remissvända. Jag vidhåller att det skall ske en remissomgång. Vidare finns den andra utredningen gjord av Ingemar Dörfer om anslag till utrikespolitisk forskning och studier. Den utredningen hänger också ihop med F 3-anslaget. Ambassadör Forsse har suttit med som observatör i den utredningen. Det finns därför anledning att sätta ihop dessa två förslag och skapa en bred diskussion. Det första förslaget, framlagt av Forsse, får inte läggas in i budgetprocessen. Då skapas inte debatten. Jag har fått många reaktioner på Forsses förslag. Fredsorganisationer ställde beredvilligt upp på att diskutera och var positiva till den utredning som Forsse gjorde. Men fredsrörelsen har nu med bestörtning sett resultatet. Det finns också en del felaktigheter i sammanställningen. Det finns alltså anledning att gå tillbaka till organisationerna och ge dem möjliheter att komma med synpunkter, i stället för att hastigt ta in detta i budgetprocessen. Jag vädjar till utrikesministern att både Dörfers och Forsses utredningar skall gå ut på remiss.
Fru talman! Jag är glad att jag kan notera att åtmistone en av talarna tyckte att det var bra att det sker en översyn. Denna verksamhet har pågått i nästan tio år. 200 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar har delats ut. Jag tycker att det var på tiden att det sker en genomgång av hur anslagen har hanterats. Glädjande nog har den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld kraftigt förändrats. Jag håller med Birgitta Hambraeus -- och det är en av de saker som jag önskar skall ske -- att det är det vidgade säkerhetsbegreppet som skall ligga till grund bl.a. för användningen av medlen. Visst behövs goda och bra idéer och nya tankar när de gäller att hantera säkerhetspolitiken för att kunna åstadkomma konfliktförebyggande åtgärder. Men, med all respekt, en del av dessa pengar har gått till ridläger, invandrarmöten i matlagning, t.o.m. till en basket-cup. Det finns en allvarligare sida än det jag nämde här, nämligen att en del av de organisationer som får dessa bidrag lever nästan helt och hållet på statsbidrag. Det skall ju ändå vara fråga om fristående organisationer. Jag vill erinra riksdagsmännen om att det finns uttalanden från Sveriges riksdag. Tidigare föredragande statsrådet Sten Andersson har i två propositioner betonat att stödet ur F 3 anslaget skall ges som hjälp till självhjälp, dvs. man skall kunna begära av organisationerna att de gör en egeninsats. Jag tycker att det är ett vitalt element i Folkrörelsesverige att organisationerna skall göra en egeninsats. Organisationerna skall inte enbart leva på dessa medel.
Fru talman! Jag tycker att det är utmärkt med en översyn. Jag har ingenting emot något sådant. Det finns säkert skäl att peka på felaktigheter. Men jag ifrågasätter det sätt som utredningsmannen har gått till väga, där han menar att det är bara den traditionella säkerhetspolitiken som skall ses över. Sedan räknar han upp miljö och flyktingfrågor. Samtidigt går det att läsa i Svenska Dagbladet att utrikesministern har en helt motsatt uppfattning och att det nu råder, precis som utrikesministern har sagt här, ett vidgat säkerhetsbegrepp. Utrikesministern har formulerat att begreppet inte bara innehåller en militär komponent, utan också mänskliga rättigheter, demokrati, ekonomisk frihet, social rättvisa och ekologiskt ansvar. Det är viktigt att fredsrörelsen får utföra ett bredare arbete. Det är självklart att bidragen skall inrymma en egeninsats. Men de krav som ställs innebär en förfärlig byråkrati för att fastställa vad den totala statliga insatsen är. Den byråkratin finns inte på något annat område. Varför inte arbeta med den teknik som SIDA använder, nämligen att ge ett ordentligt bidrag om en egeninsats görs i stället för att krångla till med en mängd spelregler som gör att man inte kommer någon vart? Är det inte rimligt att organisationerna får ett rejält bidrag om de gör en egeninsats, som t.ex. inom SIDA?
Fru talman! Jag vill också gärna instämma i att det är bra att det görs en översyn. Men precis som med så mycket annat i vårt hus går allting så fort. Det är fråga om en genomgripande förändring, och jag instämmer med Ingela Mårtensson att detta förslag bör remissbehandlas tillsammans med Ingemar Även om det är en liten summa pengar som går till detta, är det otroligt viktigt att i vår neutralitetspolitik och i vårt försvar ordentligt utreda konfliktlösningsmetoder som inte använder militära medel. Det är det som fredsrörelsen gör. Nog bör man kunna hitta adekvata remissinstanser, förutom de remissinstanser som fått bidrag och som naturligtvis också måste få yttra sig, eftersom det finns felaktigheter i utredningen, vilket har påpekats här. Man lever bara på bidrag sägs det. Men det finns ju så oerhört många insatser som inte räknas, och som inte tillmäts något värde. Människor arbetar utan lön, de arbetar dagar och veckor med projekt, de far ner till Israel utan betalning, de utför försoningsarbete, de far till Jugoslavien, osv.
Fru talman! Jag tycker att man borde betona innehållen i projekten ännu mer än vad som görs här. Antalet medlemmar tas i stället upp, och det är bara kvantitet som räknas. Man borde också beakta vad verksamheten faktiskt innehåller, nämligen inte enbart basketmatcher. Det finns många fina projekt och mycket värdefullt arbete, något som borde framhållas mycket mer. Det förekommer en del egendomligheter när det gäller EG-insatser. Det Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har fått SIDA pengar. Förbundet är bara förmedlare av pengar till ett kvinnohus i Lima. Detta faktum tas upp som att EIKFF skulle vara beroende av statsbidrag. Det är helt felaktigt. Regering och riksdag säger dessutom samtidigt att det är värdefullt att frivilligorganisationer finns som länkar när det gäller de svenska insatserna i biståndsländer. Det ställs även krav på att insatserna sker via frivilligorganisationerna. Men i det här fallet slår man tillbaka och säger att dessa organisationer är så statsbidragsberoende. Pengarna går inte alls till organisationerna utan till värdefulla biståndsprojekt.
Fru talman! Jag spårar en viss enighet om att vi bör ha krav på egeninsats. Man kan alltid diskutera hur det hela bör utformas. Det är emellertid rimligt att organisationerna inte är helt beroende av statsbidrag, annars är de ju inte längre fristående organisationer. Vi skall ju slå vakt om självständigheten i Folksrörelsesverige. Jag hoppas också på krav om någon form av redovisning. Det är ju skattemedel som det handlar om. Ett vidgat säkerhetsbegrepp är en bra princip, som jag själv slåss för i olika sammanhang. När det gäller remissförfarandet är det bra att vi har denna beredningsgrupp. Jag hoppas våra riksdagsmän känner till att Folkrörelsesverige är väl företrätt. Jag kommer även själv att träffa denna beredningsgrupp för att diskutera dessa frågor. Jag vet att ett samråd pågår med beredningsgruppen.
Fru talman! Det är verkligen mycket viktigt att utrikesministern understryker det vidgade säkerhetsbegreppet, där exempelvis miljön är oerhört betydelsefull, där etniska grupper är betydelsefulla -- och det man kan lära sig av dem. Regeringen måste vara mindre byråkratisk och inse att man skaffar sig kunskap om hur konflikter löses i andra länder genom att samråda med de flyktingar som finns i Sverige. Självfallet måste detta arbete stödjas. Det är viktigt att inte bara beredningsgruppen, som i hög utsträckning består av bidragsmottagare, behandlar frågan, utan att frågan går ut på en bred remiss i samhället. Det handlar här om fredsinsatser som engagerar kolossalt många i hela Sverige. I utredningen står det att kyrkan och den ekumeniska nämnden har nio medlemmar, men det är de olika samfunden. Det låter inte som om det är så många som är med, men det är tusentals människor och det är felaktigt att tänka sig att de inte skall kunna få stöd.
Fru talman! Det är utmärkt att vi är överens om det vidgade säkerhetsbegreppet, så att organisationer inte försvinner av det skälet. Det är emellertid anmärkningsvärt att endast en fjärdedel till en tredjedel av de organisationer som i dag får stöd skall få stöd i framtiden, enligt utredningsmannens utkast. Nästan allt stöd sopas bort genom utomordentligt hårda krav och genom felaktiga tolkningar av vad exempelvis ett ideellt arbete är. Såväl i Svenska kyrkan, i partiernas sidoorganisationer, som i fack, osv. utförs ett ideellt arbete. Det arbetet skulle aldrig bli gjort om stödet för egeninsats inte lämnades. Tycker inte utrikesministern att det är orimligt? Sedan vill jag ha svar på ytterligare en fråga. Är det verkligen rimligt att styra folkrörelserna -- i det här fallet fredsarbetet -- genom att säga: Om ni arbetar på det sätt som Utrikesdepartementet anser, med exempelvis Europafrågorna, då skall ni få pengar, men om ni väljer att arbeta med andra områden, som Afrika, då får ni inga pengar, eftersom den frågan bedöms som oväsentlig. Jag tycker inte att det resonemanget går ihop. Är det verkligen möjligt att man avser att arbeta på det sättet?
Fru talman! Självfallet skall organisationerna inte vara beroende bara av statsbidrag. Jag pekade emellertid på hur tokigt det kan bli med exempelvis ett SIDA-bidrag, som går direkt till ett rent biståndsprojekt utanför Sverige. Det finns därför anledning att se över hur man har kommit fram till det här med egeninsatsen. Självfallet skall det också finnas en redovisning. Jag tycker dock fortfarande att man borde ha en bredare förankring och ställer därför frågan en gång till: Hur ser kopplingen med Ingemar Dörfers utredning om forskning ut? F 1-anslaget och F 3-anslaget hänger ju ihop med forskning som har funnits med i F 3 anslaget. Hur kommer detta att hanteras? Kommer Ingemar Dörfers utredning att gå ut på remiss, eller kommer den också att gå rakt in i budgetprocessen?

Fru talman! Lars Sundin har frågat mig om regeringen avser att ''ta upp frågan om tillbakadragandet av ryska trupper från Baltikum vid ESK:s kommande toppmöte''. Lars Sundin hänvisar även till mitt uttalande den 30 oktober, i vilket jag berörde samma ämne. ESK:s toppmöte i Helsingfors i juli fastslog angelägenheten av att de främmande trupperna i Baltikum snabbt och ordnat dras tillaka i sin helhet och att lämpliga bilaterala avtal skyndsamt ingås med tidtabeller för tillbakadragandet. I fallet Litauen har en överenskommelse med Ryssland slutits och förefaller intill nyligen ha fullföljts på ett konsekvent sätt. Ett fullständigt genomförande av trupptillbakadragandet har planerats före utgången av augusti 1993. Även om motsvarande avtal ännu inte träffats med de två andra baltiska staterna har ett relativt omfattande tillbakadragande i praktiken även inletts från dessa länder. President Jeltsins uppmärksammade uttalande nyligen har emellertid gett intrycket att trupptillbakadragandet skulle försenas till följd av en omsvängning i den hittills förda politiken. Det har också talats om att frågan skulle vara kopplad till praktiska problem för hemvändande trupper eller till förhållandena för den rysktalande befolkningen i Baltikum. I mitt uttalande den 30 oktober berörde jag närmare hur jag ser på dessa frågor, som måste hållas klart åtskilda från återkallandet av de ryska trupperna till hemlandet. Samtidigt har vi kunnat notera andra uttalanden som pekar på att några sådana kopplingar ej finns och att det inledda tillbakadragandet skall fullföljas enligt planerna. Händelseutvecklingen understryker hur viktigt det är att det internationella samfundet noga följer frågan. Det är synnerligen angeläget att hemförlovningen av de ryska trupperna sker i enlighet med den tidtabell som överenskommits med Litauen och att liknande tidtabeller i skyndsam ordning kommer till stånd även med Estland och Lettland. Mot bakgrund av toppmötet i Helsingfors och den uppenbara betydelse för Europas säkerhet som vi själva och de övriga ESK-staterna tillmäter den inledda processen följs genomförandet av trupptillbakadragandet med stor uppmärksamhet. Möjligheter ges löpande att ta upp frågan vid ESK möten. En diskussion ägde rum senast vid ESK:s ämbetsmannakommittémöte i Prag förra veckan, den 5--6 november. Det är naturligt att också ministerrådsmötet i Stockholm följer upp denna fråga i mitten av december, när Sverige övertar ordförandeskapet i ESK.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Jag delar naturligtvis uppfattningen att tillbakadragandet av de ryska trupperna från Baltikum är synnerligen angeläget, framför allt från baltisk synpunkt, men också från svensk. Jag delar också uppfattningen att denna fråga inte skall kopplas ihop med förhållandet för den rysktalande befolkningen i Estland, Lettland och Litauen. De problemen får lösas i särskild ordning. Vad som nu händer med de ryska trupperna i Baltikum är oklart. Ibland sägs det att de håller på att utrymma sina baser, och ibland sägs det att de har avbrutit utrymningen eller att utrymningen är försenad. Vilken är situationen för dagen, enligt utrikesministern? Vad har exempelvis Estlands utrikesminister sagt på förmiddagen i dag vid överläggningarna med utrikesministern?
Fru talman! Estlands utrikesminister, Trivimi Vellisti, är här i Stockholm i dag. Det har varit en glädje för mig att få välkomna honom. Han är den förste utrikesministern i en fritt vald regering i Estland efter det att ockupationen tagit slut. Vi har sälvfallet haft denna fråga uppe. Han redovisar en bild av att de uttalanden som kommer från Moskva är motstridiga. Efter det att president Jeltsin hade gjort sitt uttalande har han haft besök av den ryske vice utrikesministern Tjurkin, och det var ett tämligen konstruktivt besök. Min slutsats är att det är viktigt att det internationella samfundet och de nordiska länderna fortsätter att trycka på, att vi hela tiden håller vår inställning klar och ger de baltiska staterna allt vårt stöd.
Fru talman! Jag delar naturligtvis också uppfattningen att det är glädjande att Estlands utrikesminister är här -- den förste efter ett fritt val i Estland. Men kunde han säga någonting om ifall en tidtabell av detta slag håller på att förhandlas fram mellan Tallinn och Moskva? Utrikesministern säger ju att det är viktigt att en sådan kommer till stånd skyndsamt.
Fru talman! Jag tror att han själv nu inriktar sina ansträngningar på att få till stånd ett möte med den ryske utrikesministern för att få en chans att föra dessa diskussioner vidare.
Fru talman! I svaret sägs också att frågan om de ryska soldaterna i Baltikum följs noga, med stor uppmärksamhet och t.o.m. skall följas upp i Stockholm i december. Innebär det i klarspråk att regeringen avser att ta upp frågan på dagordningen vid kommande ministerrådsmöte i december, när Sverige övertar ordförandeskapet? Vilka andra former av ESK-närvaro i de baltiska staterna förbereds på svensk tillskyndan? Utrikesministern talade åtminstone om sådana i ett pressmeddelande i slutet av oktober.
Fru talman! Vi skall notera att de nordiska statsministrarna i dag har gjort ett mycket starkt uttalande i frågan om det ryska trupptillbakadragandet vid sitt sammanträffande inom ramen för Nordiska rådet i Århus. På toppmötet i Helsingfors i juli gjordes en klar skrivning om att trupptillbakadragandet skall ske skyndsamt, i sin helhet och i ordnade former -- detta står i 15 §. Det är naturligt att ministerrådsmötet i Stockholm kommer att följa upp det uttalande som gjordes i Helsingfors i juli. Det är helt naturligt att så sker.
Fru talman! Innebär det att frågan kommer att tas upp på dagordningen på svenskt initiativ, om inte de kontakter som tydligen är på gång nu mellan Moskva och Tallinn leder någonstans, och man inte får till stånd den tidtabell enligt vilken trupperna kan dras tillbaka i ordnade former?
Fru talman! Vi kommer att följa denna fråga noga, dag för dag, vecka för vecka. Vi kommer att ha hög beredskap inför ministerrådsmötet i december.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat mig vilka initiativ regeringen har tagit eller kommer att ta bilateralt, i FN eller andra fora för att medverka till att fredsprocessen i El Salvador genomförs i enlighet med fredsplanen. Sverige har kontinuerligt följt, och politiskt och ekonomiskt stött fredsprocessen i El Salvador. De framsteg som gjorts sedan fredsavtalet undertecknades i Mexico den 16 januari har varit både imponerande och uppmuntrande. Såväl fredsavtalets båda parter som FN har aktivt bidragit till dessa framsteg. Beslutsamhet och vilja till kompromisser från parternas sida har lett till att många och svåra utestående problem kunnat lösas. I en så pass komplicerad fredsprocess som den salvadoranska är det oundvikligt att det uppstår förseningar. De senaste veckornas betydande oenighet mellan parterna angående den fortsatta implementeringen av fredsavtalet har ingett oro. Det är därför desto mera glädjande att parterna i fredags, under FN:s konstruktiva ledning, lyckats enas om en ny tidtabell för genomförandet av avtalet. FN:s generalsekreterare har föreslagit en större högtidlighet i San Salvador den 15 december, den dag som är slutdatum för avtalet vad gäller eldupphör och vapenvila. Vi överväger ett svenskt deltagande vid denna högtidlighet genom en särskilt utsänd delegation. Regeringen har lämnat direkt ekonomiskt bistånd till fredsprocessen. Vi har sedan fredsavtalets undertecknande beslutat avsätta en summa om 10 miljoner dollar per år under tre år. FN:s insatser i El Salvador har den svenska regeringens fulla stöd. Regeringen beslutade därför tidigare i år att fyra svenska officerare skulle ställas till FN:s förfogande för tjänstgöring i observatörsstyrkan i El Salvador. Sedermera har tjänstgöringen för tre av dessa officerare förlängts. Sverige har också ställt fem civila poliser till FN:s förfogande i El Salvador. Jag har själv, eller tillsammans med mina nordiska kolleger, gjort en rad uttalanden till stöd för fredsprocessen och med uppmaningar till parterna att respektera såväl fredsavtalets innehåll som tidtabell. Vi har vidare framfört vår oro angående de utestående problemen direkt till FN, samtidigt som vi har understrukit vårt helhjärtade stöd för generalsekreterarens insatser. Samma sak har vi gjort i andra huvudstäder. I torsdags i förra veckan instruerades ambassaden i Guatemala att direkt till representanter för parterna i El Salvador framföra den svenska regeringens stora oro för fredsprocessens fortsättning, samt vår förhoppning att de skall genomföra avtalet i sin helhet. Sverige kommer också fortsättningsvis att nära följa utvecklingen i El Salvador.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är glädjande att det sedan frågan skrevs faktiskt har skett en utveckling. Det finns också mycket positivt att ta fasta på i svaret därutöver, bl.a. att Sverige överväger att närvara vid högtidligheten i december samt att man reagerade snabbt och gav ett uppdrag till ambassaden i Guatemala. Ambassaden fick i uppdrag att tala med parterna i denna fråga. Jag hoppas innerligt att den nya tidtabellen kommer att hålla. Men vi skall vara medvetna om att situationen är fortsatt skör. Det krävs större eftergifter av FMLN än av den salvadoranska regeringen. FMLN har hittills fullföljt demobiliseringen i enlighet med fredsavtalet, medan regeringen Christiani har förhalat processen genom att inte till fullo uppfylla vad man har sagt i jordfrågan. Man har inte heller ofentliggjort reduceringar i armén eller utrensning av de officerare som begått kränkningar av mänskliga rättigheter. Man förhalar också FMLN:s formella rätt som politiskt parti. Det är en omvandling som sker. De nordiska utrikesministrarnas uttalande i september i år mottogs positivt. Det gjordes med anledning av ad hoc-kommissionens presentation av listan över kränkningar av mänskliga rättigheter. Uttalandet avslutas med att man säger att fredsprocessen skall följas noggrant i fortsättningen. Just nu skulle det vara på sin plats med ett nytt uttalande, gärna från den nordiska utrikesministerkretsen, att man förväntar sig att regeringssidan uppfyller kraven och en ny uppmaning till båda parterna att verkligen följa tidsplanen.
Fru talman! Jag får ta Viola Furubjelkes uppmaning med mig till Århus i kväll och se om jag kan övertyga mina utrikesministerkolleger i morgon om att vi skall göra ett uttalande av detta slag. Jag skall gärna göra det.
Fru talman! Det tackar jag alldeles särskilt för. Jag undrar också om man inte skulle kunna utverka något slags ekonomiskt stöd för lösningen av jordfrågan. Ungefär hälften av den jord som behövs finns i statlig ägo. Där är det inte några problem. Den andra hälften av jorden måste köpas privat. Det finns inga pengar till det i dag. Jordfrågan är känslig och har betydelse för att fredsprocessen skall fortgå. Det handlar om social anpassning för de tidigare gerillakämparna. Ett initiativ skulle vara välkommet, antingen i den nordiska kretsen eller i en konstellation av europeiska länder.
Fru talman! Som jag sade tidigare har Sverige ökat sitt bistånd till El Salvador i syfte att också på detta sätt stödja fredsprocessen och dess fortsättning. Jag kan inte på denna fråga svara annat än att jag tar med mig det som har sagts. Jag får föra med mig frågan till min kollega Alf Svensson. Vi får beakta den i det fortsatta arbetet. Jag har inget omedelbart svar på detta, annat än att vi är direkt involverade i att försöka stödja fredsprocessen.
Fru talman! När jag nu så framgångsrikt kan inkassera positiva svar vill jag fortsätta litet till. Envisa rykten säger att vår ambassad i Guatemala eventuellt skulle stängas och att dess område då skulle täckas av ambassaden i Nicaragua. Närvaron i Guatemala, som också rör El Salvador, är oerhört viktig en lång tid framöver. Vi behöver finnas där genom hela fredsprocessen och också ett långt stycke efter valet. Skulle utrikesministern kunna säga någonting i den frågan?
Fru talman! Enbart på det mycket principiella planet, att Utrikesdepartementet liksom övriga departement är utsatt för en mycket hård besparingspolitik. Vi gör naturligtvis, som andra departement, det bästa för att försvara våra intressen. Men vi måste också inse det statsfinansiella läget. Därför kan jag inte göra något uttalande i denna fråga.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat vad regeringen gör i FN och i andra lämpliga fora för att folkomröstningen om Västra Saharas framtid och fredsplanen i övrigt skall kunna genomföras. Avgörande hinder härför är de motsättningar som råder mellan parterna vad avser kriterierna för rösträtt i denna folkomröstning. Polisario håller fast vid det ursprungliga förslaget som grundar sig på en spansk folkräkning från 1974. Marocko har godkänt ett senare förslag från FN:s förre generalsekreterare som går ut på att rösträtten utsträcks till alla västsaharier över 18 år. De försök som generalsekreterarens särskilde representant har gjort för att närma parterna och få bådas godkännande av rösträttskriterierna har inte lyckats. Fru talman! Regeringen är, liksom frågeställaren, väl medveten om frånvaron av framsteg för att genomföra folkomröstningen och fredsplanen. Om läget förblir låst finns risk för att generalsekreteraren tvingas meddela säkerhetsrådet att folkomröstningen inte kan genomföras i enlighet med fredsplanen. Som frågeställaren påpekar, stödjer den svenska regeringen FN i dess arbete att nå en fredlig lösning på konflikten i Västra Sahara. Vägen till denna lösning går via den planerade folkomröstningen. Sveriges stöd för FN:s fredsplan har vid olika tillfällen uttalats både offentligt och vid samtal med de berörda parterna. Från svensk sida har vi vid olika tillfällen, i New York liksom i Rabat, uttryckt oro för åtgärder som kan störa den pågående fredsprocessen och kraftigt understrukit den vikt vi fäster vid att folkomröstningen kan genomföras. Vi har likaledes framfört detta i samtal med representanter för Marocko och Polisario i Stockholm och kommer även fortsättningsvis att noggrant bevaka frågan.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern också för detta svar. Situationen när det gäller Västra Sahara är prekär med hänsyn till att fredsplanen har funnits länge och Marocko, som jag ser det, förhalar dess genomförande. Västra Sahara är den sista kolonin. Sedan den 6 september 1991 står Västra Sahara under FN:s beskydd. FN:s flagga vajar på territoriet. Ändå agerar kung Hassan på ett mycket fräckt sätt och genomför en folkomröstning om en ny konstitution också i Västra Sahara. Det är en fräckhet mot FN, mot FN:s medlemsstater, som har accepterat och arbetat för denna fredsplan. Det skulle behövas en politisk, och eventuellt också en ekonomisk press, på Marocko så att de förstår att de inte utan reaktion kan göra på det här sättet. I november förra året sade utrikesministern här i riksdagen att den svenska regeringen skulle fortsätta att noggrant bevaka frågan och inte tveka att påtala åtgärder som försvårar eller förhindrar FN:s arbete. Min alldeles självklara fråga blir då om det inte är dags att reagera nu på Marockos sätt att sköta det hela. Folkomröstningen företogs i september månad i år.
Fru talman! Som jag redogjorde för i mitt svar är ju den svenska regeringens inställning i frågan alldeles klar. Grundläggande är att vi måste stödja FN:s ansträngningar. Det är FN som har möjligheter att agera, och det är FN:s ansträngningar vi måste stödja. Det gör vi också. Det har vi gjort både i New York och Rabat. Det är den vägen Sveriges insatser är som allra mest effektiva. Vi måste stödja FN:s agerande. Det är en fråga av den naturen att det är FN som har huvudrollen och huvudansvaret.
Fru talman! Det är självfallet FN som har bollen, men jag tror att man mycket väl kan påverka FN i den här frågan och uppmana FN att agera litet kraftfullare. Jag tycker att svaret andas litet uppgivenhet när utrikesministern skriver att om läget förblir låst finns risk för att generalsekreteraren tvingas meddela säkerhetsrådet att folkomröstningen inte kan genomföras i enlighet med fredsplanen. Kan regeringen verkligen bara låta detta ske? Vi har arbetat för detta, och bara för att den ena parten obstruerar låter vi det falla. Så tamt brukar inte Sverige reagera.
Fru talman! Detta är återigen ett konstaterande av fakta. Det är FN som är huvudaktör. Det är FN vi måste stödja. Det är FN vi måste stödja i New York, Rabat och i de andra huvudstäder som har ett inflytande i den här frågan. Jag kan inte se något annat än att Sveriges politik måste inriktas på att stödja FN i den här frågan.
Fru talman! Jag är övertygad om att det effektivaste stödet för FN är att ge stöd för den fredsplan som FN har lagt fram och att mycket aktivt uttala det stödet i olika sammanhang. Jag är litet rädd för att frågan har fallit igenom. Det hörs litet överallt i FN i dag att man accepterar en utveckling åt det här hållet. Jag tycker att det är grymt mot det västsahariska folket som nu har levt i kappsäck en ganska lång tid i flyktinglägren, när den här folkomröstningen ideligen blir uppskjuten. De har varit beredda på att få resa hem. Det vore välkommet med ett kraftfullare agerande från

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag avser ta några initiativ med anledning av de straff som utmätts mot militär och demonstranter som varit inblandade i massakern på Östtimor den 12 Redan dagen efter händelsen gjorde jag ett uttalande. I detta framhölls bl.a. nödvändigheten av en snabb och grundlig utredning samt att ansvar utkrävs gärningsmännen. Vi begärde också hos den indonesiska regeringen att rättsliga åtgärder måtte vidtas mot de skyldiga. Jag har också tidigare i år i kammaren haft anledning att kommentera den tragiska händelsen i Östtimor och de rättsliga påföljderna av det inträffade. Jag redogjorde då bl.a. för dessa åtgärder. Som Bertil Måbrink påpekar dömdes ett antal demonstranter till långa fängelsestraff medan domarna mot de inblandade militärerna blev tämligen lindriga. Detta strider givetvis mot svensk rättsuppfattning. I samtal på hög nivå med regeringsföreträdare för Indonesien har vi påtalat detta. Jag vill också peka på de initiativ som tagits inom FN i frågan. Vid årets möte med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna deltog Sverige aktivt i behandlingen av Östtimorfrågan. Behandlingen vid mötet resulterade i ett uttalande av kommissionens ordförande, i vilket Indonesien uppmanades upprätta en undersökningskommission och straffa dem som befanns skyldiga. Indonesiens regering uppmanades också att över huvud taget förbättra läget avseende de mänskliga rättigheterna i Det åligger Indonesien att vid nästa års kommissionsmöte redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av kommissionens uttalande. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att Sverige även fortsättningsvis avser aktivt verka för att Indonesien uppfyller sina förpliktelser och skyldigheter på mänskliga rättighetsområdet.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. På torsdag är det som bekant ett år sedan den här massakern inträffade i Dili, Östtimors huvudstad. Indonesien lovade att straffa de skyldiga. Vi vet också hur det blev. De tiotal militärer som utförde dessa mord fick symboliska straff. Det högsta var på 18 månader. Ett par generaler omflyttades och ersattes av ett par ännu mer hårdföra generaler. De unga människor som genomförde den här demonstrationen fick straff på från ett år och åtta månader och upp till livstid. Två unga timoresiska pojkar dömdes till tio års fängelse för att de hade uttryckt fientlighet, som det heter i domen. Detta är parodi på rättvisa, och det är vi överens om utrikesministern och jag. Frågan är vad som händer på torsdag. Vi vet att den indonesiska ockupationsarmén nu bedriver en formlig klappjakt på de människor som hävdar rätten till mänskliga rättigheter på Östtimor. Vad har utrikesministern och regeringen gjort inför torsdagen? Tänker ni göra något? Det internationella trycket på den indonesiska regimen är viktigt.
Fru talman! Vi har ju tagit upp dessa händelser och dessa domar. Jag har ingen anledning att avvika från Bertil Måbrinks bedömning av själva domarna och hur vi i Sverige ser på dem. Det har vi bl.a. tagit upp när vi hade Indonesiens poolchef här i Stockholm för inte så länge sedan. Det är naturligtvis så, som Bertil Måbrink säger, att omvärlden nu kommer att se med stort intresse på hur Indonesien hanterar årsdagen. Det finns all anledning att här och nu i kammaren uttrycka att Sverige kommer att följa detta mycket noggrant. Vi får hoppas att Indonesien kan agera i enlighet med internationell rättsuppfattning och demokratiska spelregler och med respekt för mänskliga fri och rättigheter. Jag tycker att det är angeläget att göra det uttalandet här i dag.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för det sistnämnda. Jag betvivlar inte att utrikesministern tar upp den här frågan i alla de sammanhang där hon har möjligheter att göra det. Jag hoppas att också de ministrar som har besökt Indonesien under hösten har haft samma uppgift. Vi vet att den svenska näringsministern har träffat president Suharto i september. Jag hoppas att även han förde fram det här budskapet. Det är bra att den här deklarationen har gjorts i kammaren i dag några dagar före ettårsdagen. I de UD-kommentarer som kommer om olika ministrars besök, t.ex. de som har gjorts när indonesier varit här, nämns inte att man har tagit upp denna fråga. Jag tycker att det är litet synd. Det vore bra om utrikesministern kunde ta det med sig och titta litet grand på dessa pressreleaser som kommer från UD. Det borde finnas med i dessa, men jag har inte sett det.
Fru talman! Nu gav Bertil Måbrink mig ett tillfälle att tala om att denna fråga tas upp från svensk sida.

Fru talman! Roland Lében har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av att kommunerna inte har rätt att återkräva felaktigt utbetalda bostadsbidrag. Frågan är ställd mot bakgrund av att Regeringsrätten den 9 januari 1992 prövat en ansökan om resning i ett ärende om återkrav av bostadsbidrag. Rätten har därvid tagit ställning till verkan av att det, i samband med att en ny förordning om bostadsbidrag trädde i kraft den Regeringsrättens ställningstagande innebär att kommunerna efter utgången av år 1987 inte kan återkräva bostadsbidrag som lämnats med stöd av den då gällande förordningen. För bostadsbidrag som lämnas för år 1988 eller senare har bidragstagarens återbetalningsskyldighet reglerats på ett sådant sätt att motsvarande situation inte kan uppkomma. Den problematik som Lében tar upp i sin fråga är således inte aktuell för bidrag som lämnas efter år
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för det klarläggandet. Det fanns anledning att även här få detta klarlagt, eftersom delvis felaktig eller förvirrande information lämnats ut via media. TT telegrammet den 5 november väckte stor förvåning genom påståendet att det saknades en lag som ger kommuner rätt att efter den 1 januari 1988 kräva tillbaka bostadsbidrag. Jag är emellertid inte helt nöjd med svaret, som statsrådet säkert förstår genom vår lilla privata överläggning i bänken alldeles nyss. Det finns kvar olösta problem kring bostadsbidrag som är utbetalda före den 1 januari 1988. Människor som har fått ut bostadsbidrag på felaktiga underlag skall naturligtvis återbetala dessa. Det känns självklart. Troligen har de flesta gjort det också. Regeringsrättens dom blottlägger en besynnerlig situation i sammanhanget. Frågan är vilka signaler vi sänder ut från riksdagen. I allmänhetens rättsmedvetande finns en självklarhet och en acceptans inför regler om återkrav i de fall för höga bidrag utbetalats. Kommunerna har alltså krävt att de som fått för mycket skall återbetala, vilket de flesta gjort. Men nyheten att kommunerna i hela landet med lagens hjälp kan tvingas att återigen betala ut återkrävda överskjutande belopp, väcker många frågor. Detta beror inte på kommunernas felaktiga handläggning, utan ytterst är det riksdagen som har ansvaret för att lagstiftningen inte fungerade. Nu råder viss förvirring. Signalen i dag är att det lönar sig att på nytt göra anspråk på felaktigt utbetalda bidrag. Jag vill fråga socialministern vad han ämnar göra för att undersöka möjligheterna att korrigera detta misstag och sända etiskt riktiga signaler till det svenska folket.
Fru talman! Man kan beklaga att det inte fanns några övergångsbestämmelser 1987. Det är det som har orsakat dessa problem. Nu har kommunen -- det är Karlshamns kommun som har uppmärksammats i media -- ännu inte beslutat om någon återbetalning. Kommunförbundet har gjort bedömningen att även om det inte finns övergångsbestämmelser, skulle man kunna göra gällande att den som har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter är återbetalningsskyldig för vad han har erhållit. Det blir intressant att se vad som händer om kommunen inte verkställer återbetalningen. Då kan den enskilde naturligtvis väcka talan mot kommunen vid allmän domstol. Hur en sådan domstolsprövning skulle utfalla vågar jag inte ha någon uppfattning om i dag. Jag hoppas att inte heller frågeställaren anser det vara etiskt riktigt att gå in och reglera detta med retroaktiv lagstiftning.
Fru talman! Boverket konstaterar att bostadsbidrag som lämnats före 1988 inte kan återkrävas. I ett brev till kommunernas förmedlingsorgan och till länsbostadsnämnderna belyser de att återkrav inte kan ske. De berättar att överklagade återkrav skall upphävas. De berättar också -- och det är det mest alarmerande -- att begäran om omprövning kan leda till att återkravet upphävs. Man kan alltså vända sig till kommunen och klaga. I Karlshamn kan de bli tvungna att betala tillbaka en miljon och i Göteborg sex sju miljoner. Listan kan göras lång. Enligt vissa uppskattningar som jag har fått ta del av kan det röra sig om belopp på 100 miljoner kronor eller mer om samtliga som återbetalat överskjutande belopp skulle driva kravet att få tillbaka sina pengar. Detta känns otillfredsställande, eftersom det då blir de initiativrika och starka och kanske t.o.m. de som kan anses något fräcka som ser till att få tillbaka, medan andra inte gör det. Detta är ett förvirrande läge.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att läget är beklagligt snarare än förvirrande. Det beror alltså på det slarv som den gamla regeringen gjorde sig skyldig till när man inte införde några övergångsbestämmelser 1987. Att nu, 1992, retroaktivt införa övergångsbestämmelser är dess värre inte möjligt och inte förenligt med den etik som jag företräder. Jag beklagar att situationen är som den är, men vi kan nog inte göra så mycket åt den.
Fru talman! Jag är lika bedrövad över läget, och den etik som vi båda företräder säger att det här är svårt. Trots mina inbyggda spärrar mot att beslut skall gälla retroaktivt, var det ändå så, när dessa ansökningar handlades, att alla parter var medvetna om att det normala är att felaktigt utbetalda belopp återbetalas. Det ingår i det allmänna rättsmedvetandet, och därför förväntar sig allmänheten nog en korrigering. Jag skulle vilja veta om statsrådet tänker söka en möjlighet att laga det här på något sätt.
Fru talman! Roland Lében frågar om jag skall söka vägar att laga det här, men jag förstår uppriktigt sagt inte vad han tänker på. Om jag kan få några konkreta förslag är jag beredd att pröva dem.
Fru talman! Den enda möjligheten är lagstiftning, som då får retroaktiv verkan. Det ogillar jag i allra högsta grad, men man kanske borde undersöka om det är möjligt.
Barn som under lång tid vistas i ett familjehem får ofta en stark anknytning till sina fosterföräldrar. Barn som är placerade i familjehem har ofta tragiska separationer bakom sig och nya separationer ökar deras otrygghet ytterligare. Enligt uppgifter jag fått del av så händer det att fosterföräldrar fråntas sitt fosterbarn som vistats många år hos dem för att återförenas med den biologiska modern. Detta trots att barnet inte längre har någon reell knytning till sitt biologiska ursprung. Det kan då innebära katastrof för dessa barn. Avser statsrådet att ta initiativ för att separationer mellan fosterbarn och familjehem skall undvikas om det finns en stark knytning dem emellan och barnet vistats i familjehemmet under lång tid?
Fru talman! Jag tror dess värre inte att det är förenligt med svensk grundlag, men om Roland Lében inte tycker att det är ett tillräckligt hinder går det att pröva. Jag är dock inte beredd att göra det.
Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att separationer mellan fosterbarn och familjehem skall undvikas om det finns en stark knytning dem emellan och barnet vistas i familjehemmet under lång tid. En grundtanke när det gäller barns placering utanför föräldrahemmet är att den inte skall pågå längre än nödvändigt. En av förutsättningarna för att barnet skall kunna återförenas med sina föräldrar är att kontakten dem emellan varit god under placeringstiden. Socialnämnden har därför givits ett särskilt ansvar för att främja barnets kontakt med föräldrarna och med andra närstående. Socialnämnden skall också i god tid noga förbereda barnets återförening med sina föräldrar. En sådan bestämmelse har därför införts i lagen LVU. Avsikten är att betona respekten för den känslomässiga bindning barnet kan ha utvecklat i förhållandet till familjehemsföräldrarna. En hemtagning får alltså inte ske abrupt, utan skall ske i den takt som är bäst för barnet. Även om en strävan således bör vara att barn och föräldrar skall återförenas kan man dock inte helt bortse från att det finns fall där det står klart att barnet inte inom överskådlig tid kommer att kunna återförenas med sina föräldrar. Likaså finns det fall där barnet vistats större delen av sitt liv i familjehemmet utan närmare kontakt med sina föräldrar. Om det i de fallen är uppenbart bäst för barnet att få vara kvar i familjehemmet bör man pröva möjligheten att med stöd av den redan 1983 6 kap. 8 §) om just sådana fall flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna. I propositionen om vård i vissa fall av barn och ungdomar behandlades frågan om överflyttande av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Riksdagen uttalade då som sin mening att möjligheten att få vårdnaden om barn och ungdomar överflyttad till familjhemsföräldrar borde kunna utnyttjas i större utsträckning än som dittills varit fallet. Jag delar den uppfattningen. Jag har vid tidigare tillfällen betonat hur viktigt det är att se till barnens behov och förstärka ett barnperspektiv inom individ och familjeomsorgen. En förutsättning för att detta synsätt skall få större genomslag är att öka kunskaperna hos den personal som kommer i kontakt med barnen. Kompetensutveckling hos både socialsekreterare och familjehemsföräldrar är därför en viktig del i regeringens uppdrag till
Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Frågan är föranledd av ett brev som både socialministern och jag har fått, och det handlar om ett fosterbarn som mellan nio månaders och sex och ett halvt års ålder vistades i ett familjehem, med ytterst sporadisk kontakt med mamman. Efter en ganska mödosam utredning återförenades barnet med mamman och visade sedan psykiska problem på grund av skilsmässan från familjehemsföräldrarna. Debatten om barnets rätt kontra föräldrarnas rätt har pågått i många år. Jag har följt den debatten sedan början av 80-talet, och jag vet att det är svårt att handlägga de här fallen. Då sattes föräldrarnas rätt klart före barnets rätt, och det ökade naturligtvis svårigheterna för personalen. Vi i Folkpartiet liberalerna har hela tiden i olika motioner understrukit barnens behov och sagt att de alltid måste komma i första hand. Det är då bekymmersamt när man får brev med sådana här beskrivningar -- det här brevet är inte det enda som har kommit till min kännedom. Det finns en brist på barnperspektiv i handläggningen av en del fall, och föräldrarnas rätt går fortfarande före barnens rätt. Av socialministerns svar framgår att vi är överens om hur de här fallen skall handläggas. Problemet är att så inte sker ute på fältet. Nu hoppas jag att den kompetensutveckling som Barn i fokus-projektet syftar till genomförs med förtur och inte bara når socialsekreterarna och familjehemsföräldrarna, utan också psykologer och andra som handlägger de här fallen.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ för att öka hemtjänstpersonalens kunskaper i psykiatri. Stöd och utbildning av hemtjänstpersonalen är en viktig förutsättning för att äldre och handikappade skall kunna bo kvar i det egna hemmet, känna trygghet och få olika behov tillgodosedda av kompetent personal. Som en följd av att institutionsboendet minskat har många nya och kvalificerade arbetsuppgifter tillförts hemtjänsten, framför allt under 1980-talet. Tidigare traditionella hemtjänstuppgifter för i huvudsak de äldre kompletteras nu med kompetens för att också möta människor med funktionshinder, psykiska problem, missbruksproblem osv. Den psykiatriska vården har genomgått stora strukturförändringar under de senaste decennierna. Större krav ställs på kommunerna att svara för service och vård för psykiskt störda människor, men också på att samarbeta med landstingens personal och få del av den specialistkompetens som redan finns. Psykiskt stördas situation i kommunerna, redovisas bl.a. att hemtjänstens personal efterlyser utbildning och handledning från psykiatrin. Det finns dock kommuner där utbildning givits i stor utsträckning genom medverkan från psykiatrin, t.ex. Linköpings och Norrköpings kommuner. Det nyligen framlagda betänkandet Välfärd och valfrihet -- service, stöd och vård för psykiskt störda, redovisar bl.a. de oklarheter som fortfarande råder mellan socialtjänsten och psykiatrin när det gäller psykiskt störda människor som behöver stöd i det egna hemmet. Bl.a. föreslår utredningen att kommunerna ges huvudansvaret att planera och samordna de sociala insatser som psykiskt störda behöver. Jag gör också bedömningen att behov av utbildning och framför allt handledning av hemtjänstpersonalen som arbetar med psykiskt störda människor är stort. Min förhoppning är att kommunerna i gemensam planering med landstingen tillgodoser personalens grundläggande behov av sådana kunskaper. I detta sammanhang vill jag påminna om riksdagens beslut att anslå 500 Jag vill också nämna att Riksförbundet för Social och Mental Hälsa genom medel från Arvsfonden producerat ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa som vänder sig till hemtjänstpersonalen. Frågan om utbildning av personal berörs i Handikapputredningens slutbetänkande Ett samhälle för alla. Psykiatriutredningen är ute på remiss, och jag vill därför avvakta remissinstansernas synpunkter innan jag är beredd att ta några initiativ i frågan om hemtjänstpersonalens utbildning.
Fru talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Jag tror att vi är ganska överens om att det lönar sig för både samhället och människorna i samhället att satsa mer på utbildning av hemtjänstpersonalen. Jag håller med socialministern om att avvecklingen av den svenska institutionsvården för psykiskt sjuka, som har pågått i ett par decennier, har gjort att dessa människor har hamnat litet grand mellan två stolar. Det kan synas märkligt att behovet av samordnat patientstöd inte har uppmärksammats mer. Hemtjänsten fick ju ta över ett mycket stort ansvar, ofta utan att personalen hade adekvat utbildning. Vi har ett väl utvecklat socialt system, och då måste vi se till att den personal som står patienten/klienten närmast också har kunskaper och förmåga att tackla de problem som hon eller han möter. Det jag har tagit upp i frågan har jag hämtat från SPRI, och av den enkät som jag refererar till framgår det att 40 % av vårdgivarna inte vet vem de skall vända sig till. Det är mycket allvarligt. Min uppfattning är att personalen behöver psykiatrins stöd, bl.a. i det kontinuerliga arbetet i form av fortbildning. Jag vet också att det är så på många ställen i Sverige, bl.a. i Umeå, som jag kommer ifrån. Det är bra att en utredning nu har kommit fram till att kommunerna bör få huvudansvaret för att planera och samordna de sociala insatser som behövs. Eftersom vi båda vet att hemtjänsten utför ett ovärderligt arbete och att det brådskar, skulle jag vilja fråga: När tror socialministern att ett förslag kan komma? Det får inte gå flera år, med fortsatt ovisshet för hemtjänstpersonalen.
Fru talman! De utbildningsmedel som ställdes till förfogande i samband med ÄDEL-reformen finns redan för kommunerna. Än så länge har man använt en ganska liten del av medlen på sammanlagt 500 miljoner, men där finns alltså en källa att ösa ur för bl.a. den här typen av fortbildning. Vilka slutsatser som kan dras med anledning av Psykiatriutredningens och Handikapputredningens slutbetänkanden vågar jag i dag inte ha någon bestämd uppfattning om. Psykiatriutredningen har gått ut på remiss, och Handikapputredningen är på väg ut på remiss, och så snart remissvaren kommer in får vi se vilka slutsatser vi kan dra.
Fru talman! Vi har i socialutskottet konstaterat att dessa människor i samhällets utkant har en svår situation, och de behöver hemtjänstens stöd. De som jobbar inom hemtjänsten är inte utbildade för detta, och de känner sig rädda och osäkra. Om de får en bra utbildning kan de klara de här uppgifterna. Jag tackar för svaret. Det gäller att sprida kunskapen om att det ute i kommunerna finns pengar för den här utbildningen, och man får ta tag i frågan.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att på bästa sätt spåra olämpliga läkare. Anledningen till frågan är en uppgift i Socialstyrelsens personaltidning om att det övervägs en konsekvent I den av Barbro Westerholm citerade artikeln redogörs för det arbete som pågår inom Socialstyrelsen för att stärka tillsynsarbetet inom styrelsens tillsynsenhet i Stockholm. Bakgrunden är bl.a. den debatt som har pågått sedan olika tidningar och TV-program har kritiserat tillsynen över läkare som utfärdar intyg och recept regelvidrigt. I detta sammanhang har chefsåklagaren K. G. Svensson, som bedrivit en utredning om dessa frågor, uttryckt ett önskemål om att konsekvent ADB-registrera i princip alla läkarrecept, i vart fall beträffande vissa grupper av läkemedel. Den s.k. Tillsynsutredningen har behandlat denna typ av frågor i sitt betänkande Tillsynen över hälsooch sjukvården. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet. Socialstyrelsen har i sitt remissvar föreslagit att systematisk ADB registrering skall ske av recept på så sätt att förskrivningsmönster kan tas fram för varje läkare. Däremot föreslår styrelsen av sekretesskäl att motsvarande inte skall bli möjligt när det gäller en enskild patient. Socialstyrelsen har också påbörjat ett samarbete med polisen i Stockholm, så att misstänkt förfalskade recept som påträffas hos missbrukare överlämnas till den regionala tillsynsenheten i Stockholm. Detta är en försöksverksamhet som kommer att utvärderas. Det är så redan i dag att signaler om missbruk av förskrivningsrätten kommer till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket från anhöriga till patienter, socialarbetare, polisen och inte minst apoteken. Dessa signaler leder till receptinsamlingar avseende den aktuella läkaren för att belysa förskrivningsmönstret. Analysen av receptmaterialet kan leda till anmälan till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Förutom dessa individrelaterade insamlingar genomförs regelbundet generella receptinsamlingar avseende läkemedel med missbrukspotential, t.ex. benzodiasepiner och dopningsmedel. Även genom dessa insamlingar kan olämpliga läkare spåras. Olika aktiviteter pågår alltså inom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket -- och har pågått under längre tid -- för att spåra läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt. Om ADB-tekniken skall användas generellt för att spåra läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt bör diskuteras i samband med beredningen av Tillsynsutredningens betänkande. Jag ser det dock som angeläget att redan nu markera att det inte kommer att framläggas några förslag som gör det möjligt att Innan regeringen har tagit ställning till utredningens förslag i övrigt finns det enligt min mening inte anledning att vidta någon särskild åtgärd.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det var skönt att höra att det inte är fråga om en individbaserad receptregistrering av patienterna. Problemet med överförskrivande läkare och kringvandrande patienter är gammalt. Jag har under tre år arbetat med denna fråga inom läkemedelskontrollen. Det effektivaste sättet att hitta de kringvandrande patienterna är via apoteken, där man känner igen dem. Om man lättade på sekretessen mellan apotekspersonal och läkare, skulle man ganska snabbt kunna komma dessa patienter på spåren. En förutsättning är att dessa personer erbjuds vård för sitt läkemedelsberoende och att man inte abrupt slutar med förskrivningen till dem, för då skulle de komma att må mycket dåligt. Jag tror mycket på den personliga tillsynen med tillsynsläkare och besök på apotek för att efterhöra vad de uppmärksammar i fråga om förskrivningar. Datalistor är ganska svårtolkade. Den mänskliga kontakten är både snabbare och effektivare. Registrering av läkares förskrivning bör förbehållas ett system med medicinsk revision, där läkarna själva analyserar sina egna förskrivningar och därigenom kan komma till rätta med en del felaktigheter. Men det låter betryggande att vi inte nu skall få en riksomfattande, heltäckande, individbaserad receptregistrering i Sverige.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att frågaren i det här fallet har avsevärt större kunskaper om dessa frågor än svararen. Det är bra om Barbro Westerholm fortsätter att bevaka dessa frågor.
Fru talman! Karl Gustaf Sjödin har -- mot bakgrund av besparingskrav och konkurrens med småföretag -- ställt en fråga till mig om Chefens för armén pågående anskaffning av helikoptrar för sjuktransporter. Genom 1992 års försvarsbeslut har den mycket segdragna frågan om hur man skulle kunna förstärka sjuktransportkapaciteten i krig med helikopter kommit till en lösning. Lösningen innebär att Chefen för armén, under förutsättning att han bidrar med medel i motsvarande omfattning, får disponera 87 miljoner kronor av reserverade medel under Socialdepartementets huvuditel för helikopteranskaffning. På grundval av försvarsbeslutet gav regeringen i regleringsbrev för budgetåret 1992/93 Chefen för armén i uppdrag att genomföra anskaffningen. Behovet av helikoptrar för sjuktransporter i krig är stort. Den utökning av sjuktransportkapaciteten som nu kommer till stånd är därför mycket värdefull. Såsom betonades i försvarsbeslutet är det emellertid viktigt att tillgängliga resurser i samhället utnyttjas effektivt. Helikoptrarna bör därför så långt som möjligt också utnyttjas för sjuktransporter i fred. Sjukvårdshvudmännen har därför fått möjlighet att teckna avtal med militär chef om sådana transporter. I det sammanhanget är det givetvis viktigt att prissättningen klargörs från konkurrenssynpunkt, något som för övrigt också har framhållits i försvarsbeslutet.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, trots att jag inte tycker att jag fick något egentligt svar på mina frågor. Det finns emellertid en del intressanta formuleringar i svaret som jag skall återkomma till. Det är med stor oro helikopterföretagen ser att militären nu ges möjlighet att konkurrera med de civila helikopterföretagen om ambulanstransporterna här i landet. Det gäller framför allt i Norrlands inland, där småföretagsamheten är hårt prövad. Försvaret skall ju få konkurrera med de civila på marknaden genom att ta betalt för sina tjänster. Så långt är allt väl. Men de har inga löne eller kapitalkostnader. De har inte heller några försäkringskostnader, vilka brukar utgöra den tyngsta utgiftsposten för småföretagen. Jag anser att det är illojal konkurrens. Det är också märkligt att den borgerliga regeringen, som säger sig värna om småföretagen och som vill privatisera statliga företag, tillåter en militarisering av de civila ambulanstransporterna. Jag skulle vilja ha försvarsministerns kommentarer till detta utifrån aspekten att denna regering speciellt vill värna om småföretagen, men ändå tillåter militären att konkurrera med dem.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att vi i händelse av krig har ett mycket stort behov av helikoptrar. Problemet är då inte att vi kommer att ha för många helikoptrar, utan helt enkelt för få. Vi är underförsörjda med helikoptrar för att klara sjuktransporter om krig eller annan katastrof skulle drabba landet. Nu har vi dock fått loss pengar för att inköpa helikoptrar för att klara just sjuktransporter i krig. Fru talman! Är det då inte rimligt att dessa helikoptrar också får användas i fred? Om människor behöver sjuktransport också i fredstid är det då rimligt att man inte använder dessa militära helikoptrar? Jag tycker att det är rimligt. De skall naturligtvis inte stå undangömda utan att användas. Då är frågan på vilket sätt detta skall ske. Jag vill då understryka att sjukvårdshuvudmännen har rätt att teckna avtal antingen med chefen för armén, sjukvårdshuvudmän eller andra leverantörer av denna tjänst. Där finns en frihet. Då gäller det för arméchefen att se till att man inte bedriver en illojal konkurrens, vilket Karl Gustaf Sjödin kanske närmast är ute efter. Här ankommer på Konkurrensverket att på detta område, liksom på övriga områden i samhället, se till så att otillbörlig konkurrens inte utövas.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för denna utläggning. Jag håller med om att det är rimligt att man utnyttjar de militära resurserna för civil verksamhet. Men det jag frågar mig och det helikopterföretagen frågar sig är varför det enbart gäller helikopterverksamheten. Man skulle i fredstid kunna utnyttja andra transportresurser i större omfattning. Lastbilar och grävskopor etc. skulle med de väldiga resurser som finns inom försvaret kunna användas för att hjälpa till att bygga ut infrastrukturen i Norrlands inland. Varför gör man inte det? Varför skall man bara konkurrera med helikopterföretagen? Dessutom är dessa företag värdefulla och deras helikoptrar skall i händelse av krig hjälpa försvaret med sjuktransporter.
Fru talman! Det är ändå en viss skillnad att använda helikoptrar för sjuktransporter i fred och att använda övriga delar av de resurser som finns inom försvaret. Jag är inte säker på att försvarets haubitsar, u-båtar eller stridsflygplan är lämpliga medel för att förbättra strukturen i exempelvis Norrlands inland. I fråga om helikoptrarna är alternativet att de skulle stå oanvända i fredstid, trots att ett mycket stort behov av civila sjuktransporter just med helikopter föreligger. Jag delar Karl Gustaf Sjödins uppfattning att det naturligtvis är viktigt att se till att prissättningen av den här tjänsten -- som är frivillig för sjukvårdshuvudmännen att utnyttja -- blir rimlig, och att den inte utformas så att en illojal konkurrens uppstår. Skulle Konkurrensverket komma med kritik i detta avseende är jag naturligtvis beredd att agera.
Fru talman! Jag skall inte gå in i vidare polemik. Jag kanske uttryckte mig oklart, men jag tror att försvarsministern mycket väl förstod vad jag menade när jag talade om möjligheten att rusta upp landets vägar och att hjälpa till med lokaltrafiken, samt att göra det betydligt billigare och kanske t.o.m. gratis med den fordonspark av lastbilar och bussar etc. som försvaret har. Sedan vill jag ändå göra den kommentaren att försvaret inte har kostnader för löner, för kapitalförsäkringar och sådant, det som är den stora kostnaden för de civila företagen. Det är därför jag menar att det är illojal konkurrens, när staten konkurrerar med företagen på marknaden.
Fru talman! Försvaret har en rad kostnader för att upprätthålla beredskap m.m. som jag här inte vill gå in på. Ur så att säga upphandlarens synpunkt är ju ändå det intressanta att försvarets prisbild inte avviker från den som gäller för alternativen. Kommer det kritik från Konkurrensverket, som är den myndighet som har att övervaka detta område, är jag beredd att agera, men jag tycker att det vore fel om den helikopterkapacitet som finns till förfogande för den händelse att kriget kommer inte användes också i fred för ett så viktigt ändamål som sjuktransporter. Dessutom är det väl rimligt att vi också ser kostnaderna ur total samhällsekonomisk synpunkt när det gäller utnyttjandet av en resurs av det här slaget.
Fru talman! Jag vill anknyta till det sista som försvarsministern sade, om totalkostnaden för samhället. Varför inte vänta med att investera ett par hundra miljoner kronor till helikopterverksamheten? Vad jag har förstått av tidsplanen håller man på att ta in offerter på helikoptrar. Man skulle mycket väl kunna avbryta upphandlingen till dess konjunkturen blir annorlunda. Försvaret skall som sagt spara ett visst hundratal miljoner, om jag har förstått det hela rätt. Att vänta med helikopterbeställningarna vore ett lämpligt sätt att spara in på utgifterna.
Fru talman! Karl Gustaf Sjödin kan ju ändå inte begära att jag skall bryta mot ett riksdagsbeslut. Hur anskaffningen skall gå till slogs fast i ett beslut här i kammaren den 3 juni. Riksdagsbeslutet säger att chefen för armén skall före den 31 december i år rapportera läget vad avser planeringen för anskaffningen och utnyttjandet. Han skall senast den 30 juni nästa år ha anskaffat högst sex helikoptrar, och han skall senast före nästa års utgång ha helikoptrarna operativa för bruk i krig och fred. Det är ett beslut som jag inte har någon möjlighet att ändra. Det kan bara riksdagen göra.

Fru talman! Lotta Edholm har frågat mig om regeringen ämnar vidta några särskilda åtgärder för att stävja arbetslösheten och mildra dess effekter i storstadsregionerna. Hon hänvisar särskilt till att Stockholms län drabbats hårdare än normalt av arbetslöshet. Det är riktigt att arbetslösheten i Stockholm också tilltar på ett mycket oroväckande sätt. Antalet varsel är mycket högt och prognoserna från länsarbetsnämnden pekar på att arbetslösheten i Stockholm klart är i stigande. Andelen arbetslösa av arbetskraften är emellertid procentuellt sett bland de lägsta i landet. De omfattande resurser som regering och riksdag ställt till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande kommer självfallet också storstadslänen till del. Som bekant är det AMS som fördelar resurserna till länsarbetsnämnderna, och denna fördelning grundas på arbetsmarknadsläget ute i länen. AMS har för någon vecka sedan gjort en preliminär fördelning av de nya medel som föreslås i stabiliseringspropositionen och därvid tilldelat länsarbetsnämnden i Stockholms län drygt 950 miljoner kronor vardera. Storstadslänen tilldelas alltså mer än en tredjedel av dessa medel. Det är emellertid viktigt att inte se på arbetslösheten i andelar eller antal. För varje enskild människa är arbetslöshet ett gissel. Arbetsmarknadssituationen är i dag allvarlig. Den är särskilt allvarlig för ungdomar. All forskning visar på att ungdomar i större utsträckning än de något äldre råkar ut för passivitet, håglöshet och ett destruktivt livsmönster. Regeringen har, som Lotta Edholm vet, beslutat att satsa mycket stora resurser på våra ungdomar. För detta ändamål har ca 10 miljarder kronor anslagits för att ungdomar under 25 år som inte fått ett ordinarie arbete eller utbildning skall få arbetsmarkndssutbildning, praktik eller annan åtgärd. Jag förutsätter att länsarbetsnämnderna arbetar flexibelt och anpassar sin verksamhet till de lokala problemen inom resp. län. Jag är ständigt öppen för att pröva nya åtgärder i den fortsatta kampen mot arbetslösheten. Låt mig avslutningsvis säga att det viktigaste av allt är att komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för hans svar. Arbetsmarknadsministern verkar dela min oro för den situation som håller på att uppstå i storstäderna, inte minst i Antalet arbetslösa i Stockholms län är nu lika stort som i hela Norrland. Visserligen är procentandelen lägre, men för de enskilda individerna är katastrofen lika stor. Dessutom har problemen i arbetsmarknadsutbildningen i Stockholms län lett till att den öppna arbetslösheten nu är högre där än i många andra län som har en högre total arbetslöshet. Regeringen måste våga erkänna att problemen kring en hög arbetslöshet är större i storstäderna än på många andra håll. De sociala problem, t.ex. missbruk och utslagning, som arbetslösheten kan leda till riskerar att vara större i storstadsområdena. Jag har dessutom en känsla av att arbetslöshet upplevs som en skam i långt större utsträckning i storstäderna. Det verkar vanligare att lägga skulden för arbetslösheten på sina egna axlar. Många vågar inte ens erkänna för sina närmaste att de har förlorat jobbet. Krafttag behövs för att stävja arbetslösheten. Detta gäller även storstäderna. Annars riskerar vi att få problem utöver arbetslösheten i sig som kan visa sig vara väldigt svåra att lösa. Fru talman! Det har funnits en tendens att använda infrastrukturmedel i arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som inte alltid varit det mest effektiva -- eller, för att tala klartext: Ibland har det t.ex. byggts fina stora vägar på ställen där ytterst få människor bor. Nu borde detta inte längre vara något problem. I storstadsområdena går arbetslöshetsproblemen hand i hand med behovet av infrastruktursatsningar. Därför skulle jag vilja ha ett besked av arbetsmarknadsministern: Kommer storstadsområdena att få en rejäl del av de kommande satsningarna mot arbetslöshet och för en bättre infrastruktur?